Herr talman! Det är påfallande att förekomsten av utredningar är ett standardargument som herr Åke Larsson har utnyttjat till bristningsgränsen. Vi som bor långt i norr har ju fått en massa ”paket” neddunsande under denna vinter. I dem har man tagit upp frågor där regeringen tydligen inte varit beroende av att vänta på utredningar. Den regel som herr Åke Larsson har fastslagit gäller alltså bara oppositionspartierna. Sedan har herr Åke Larsson sagt att det inte är brist på medel som varit orsaken till det klena utfallet av lokaliseringspolitiken i vissa lägen, utan det har varit brist på projekt. Där tror jag inte att vi skall ta upp någon lång debatt, men jag skulle kunna läsa upp siffror som vederlägger herr Larssons uttalande. När det gäller preciseringarna tycker herr Åke Larsson att de har gjorts på ett alldeles utmärkt sätt i utskottsmajoritetens skrivning. Men detta med osä kerheten för bygder, för regioner, är någonting som vi verkligen känner av. Enligt vårt förslag skulle vi genom att göra dessa preciseringar mera exakta komma bort från denna osäkerhet för bygderna och för befolkningen. Jag vill också säga att centern har gjort preciseringar, tvärtemot vad herr Åke Larsson påstår, på ett helt annat sätt än vad regeringspartiet har gjort. Ta till exempel etableringskontrollen. Det är en bestämd precisering. Vidare säger herr Åke Larsson att vi är ute för att skapa oss en egen linje i dessa frågor. Det vänder jag mig emot. Vi har haft denna linje ganska länge, den är vår. Vi är så glada över att herr Åke Larsson har kommit över på den — om han har gjort det. Om jag får använda den sista lilla snutten av tid vill jag säga till herr Birger Andersson, att min fråga till honom om stödet till turistanläggningarna närmast var föranledd dels av finansminister Strängs uppdykande här, dels av att turistunderskottet i valutabalansen ger oss mycket allvarliga tankeställare.

Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag till herr Larsson säga att vi både i anföranden och i motioner har ställt oss mycket positiva till den planering som pågår. Vi har aldrig sagt något annat än att detta är något som ovillkorligen måste fram, och jag har själv i debatter åberopat att utan detta underlag, där vi får våra primärkommuner, våra landsting och länsstyrelser inblandade i arbetet, kan man inte heller komma fram till den långsiktiga planering som man vill ha. På den punkten bör det inte råda några delade meningar. Jag vet mycket väl vad vi skrev i bankoutskottet föregående år och vad vi diskuterade angående utvecklingsplanen för Norrland, men såvitt vi har oss bekant — det kan läggas in olika värderingar i begreppen — har vi inte kunnat komma fram till något annat än att även i år vidhålla resonemanget om att vi bör få en tioårsplanering. Jag förstår inte vad herr Larsson menade då han sade att reservation 8 vid hemställan under K var onödig. Det är samma sak här. Vi har i reservationen skrivit att vi känner till expertgruppen ERU, som jag nämnde i mitt första inlägg i dag. Vi har tolkat propositionen på det sättet att ERU:s verksamhet under de närmaste åren bland annat skall inriktas på att analysera produktionskostnaderna i olika regioner. Att man därvid kommer in på en del lokaliseringspolitiska aspekter är väl ganska oundvikligt. Vad vi säger är att vi naturligtvis kan få ett visst underlag för en bedömning av det slag vi åsyftar, men det synes oss mycket angeläget att få till stånd en utredningsverksamhet som direkt inriktas på att analysera och värdera de samhällsekonomiska konsekvenserna. Om herr Larsson här i talarstolen vill göra gällande att detta önskemål är uppfyllt i direktiven till ERU, så har vi emellertid inte kunnat finna det vid studium av propositionen. Därav denna reservation vid punkten K.

Herr talman! Till herr Gustafsson vill jag säga att om det nu är så som ni säger — och ni kan gärna få inbilla er att ni är särskilt kloka på detta område — varför har ni då inte själva kunnat komma med några preciseringar när ni hållit på så många år? Vad ni dräller fram med är bara en och annan avvikande mening, som i stort sett inte har någon betydelse om man börjar granska saken. Det är därför jag säger, att ni försöker markera er egen linje med uppbjudande av de yttersta ansträngningar, men i själva verket är det inte någon egen linje utan den ligger praktiskt taget alldeles intill vår. Jag vill ställa ytterligare en fråga till herr Gustafsson. Man har kritiserat att det dröjer innan Länsprogram 70 kommer fram och sagt att något måste göras under tiden. Vi är överens om att något måste göras under tiden, men ni vill ha preciserade planer redan nu. Vore det inte bättre om just dessa preciseringar kommer från lokala organ, från kommunerna, från länsstyrelserna, från landstingen? De människorna kan dessa problem och känner till områdena bättre än t.ex. regeringen i Stockholm gör. Jag förstår mycket väl att ni i det här sammanhanget är både förbittrade och besvikna över att regeringen inte i dag har lagt fram de preciseringar ni Önskat. Tala om vilka orter ni vill ha särskilt prioriterade! Det skulle säkert smaka er att i den valrörelse vi nu står inför kunna fråga varför inte just den eller den orten blivit medtagen här. Vi känner ert arbetssätt. Ni skulle ha ökat budgivningen undan för undan efter er vanliga taktik. Regeringen kommer att lägga fram preciseringar, men detta sker först när Länsprogram 70 är färdigställt och de lokala organen har framlagt sina synpunkter. Då sker regeringens överarbetning och det slutliga förslaget görs upp. Herr Gustafsson borde kunna vara nöjd med detta. Jag tror som jag tidigare sade att vi i stort sett är överens om greppen. Det är bara så att det är valår och då måste man ha något att kritisera. Det ingår ju också i oppositionens uppgifter.
Herr talman! Ja, herr Åke Larsson — vi ligger långsides med regeringen och har ingen egen linje, det var väl så du sa? Detta är ändå litet mycket sagt. Herr Ferdinand Nilsson har i sin bänk en bok där den första lokaliseringsmotionen i riksdagen finns. Den väcktes år 1944. Jag vill alltså inte gå med på herr Åke Larssons beskrivning att vi inte haft någon egen linje i de här frågorna. Regeringen skall senare precisera sin uppfattning säger herr Larsson. Det måste betyda att herr Larsson medger vad jag sa. Vidare riktar herr Larsson en fruktansvärd anklagelse mot sin egen regering. Det skulle jag som utanförstående knappast våga mig på. Vad vi efterlyst är ett program på det här området, just därför att staten och de centrala myndigheterna påverkar lokaliseringsfrågorna och regionalpolitiken på en mängd olika sätt; och många gånger sker denna påverkan i fel riktning. Skall man under sådana omständigheter inte från vårt håll kunna kräva klart besked av regeringen — som nu påstår sig vara positiv hur man mera i detalj ser på den här frågan? Jag tycker att vi där har ställt ett alldeles självklart krav. Jag förstår att herr Åke Larsson tycker det är besvärligt när vi krånglar på detta vis. Men det är nu så att vi följer upp våra förslag. Och kom ihåg, herr Larsson, att lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken inte är en socialdemokratisk uppfinning!

Herr talman! Herr Gustafsson påstod att centerpartiet redan 1944 lade fram en motion i den här frågan, Jag betvivlar inte alls detta. Ni har skrivit rätt mycket om lokaliseringspolitik. Just därför menar jag att när ni sysslat så länge med dessa frågor borde ni ha ett ordentligt program. Ni borde ligga före i utvecklingen. Men allt vad ni skrivit är diffust och svävar i luften. Man vet inte vad ni vill. Ni har inte kunnat åstadkomma några preciseringar. Det är detta jag hela tiden velat slå fast.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga ett ord till herr Åke Larsson. Han frågade vad centern menade med ett decentraliserat samhälle. I nästa andetag påstod han sedan att regeringen hade samma strävan. Jag förstår att detta är hans stora önskan. Man kan nog säga att ni är på väg, men jag vill verkligen hoppas att ni kan bjuda till bättre. Jag håller dock med om att ni visat er bildbara på denna punkt. Vårt arbete inom centern såsom politiskt parti — det vill jag framhålla med anledning av herr Åke Larssons fråga om rösterna — är naturligtvis att argumentera för att de synpunkter som vi betraktar såsom vitala för människorna skall vinna gehör i samhällsarbetet. Det lokaliseringspolitiska arbetet börjar så småningom att vinna förståelse efter hand som åren går. Men i många år — alltför många — har en urbaniseringsprocess fått fortgå som nu orsakar många enskilda människor stora bekymmer och åsamkar samhället onödiga kostnader. Vi är inte ensamma i vårt land om detta bekymmer, ty gör man en rundresa i världen — särskilt i industriländerna givetvis — skall man finna att dessa problem är än mer ac centuerade där än hos oss. Då tänker jag kanske främst på vad storstadskoncentrationen kostar oss. Det medför stora kostnader att med speciella medel lösa trafikoch bebyggelseproblemen samt andra problem som är oundvikliga i storstadsbildningen. ändå går det inte att undvika en miljö, som i flera avseenden medför starka påfrestningar på människorna, påfrestningar som är alltför välkända i dagens miljödebatt för att jag skall behöva räkna upp dem här. När vi ser koncentrationsområdena i Mellaneuropa, i England eller i USA uppkommer osökt tanken: är vi dömda att gå samma öde till mötes? Kan inte vår stora tillgång till fria ytor vara en räddning undan de sammangyttringsproblem som uppstått på sina håll? Vad gör vi då i vårt land för att möta dessa problem? Vad har vi gjort för att ge folket i glesbygdsområdena chansen att bli kvar? Först 1964 fattade riksdagen ett mera aktivt lokaliseringsbeslut. Dessförinnan hade centerpartiet i flera år fört fram propåer i form av krav och förslag. Den försöksverksamhet som sedan startade fick en medelsram på 800 miljoner kronor. Framställningar om kraftigare lokaliseringsstöd för vissa regioner i landet gjordes av vårt parti vid upprepade tillfällen. Medelsramen för lokaliseringsstödet har också korrigerats flera gånger under den gångna perioden, senast innevarande år då den fastställdes till 1225 miljoner kronor, varav 225 miljoner i lokaliseringsbidrag. Allt detta har givetvis skapat behövliga arbetstillfällen inom berörda områden, men ändå har det bedrivits en politik som inneburit att människor flyttats på ett sätt som förtjänar epitetet dramatiskt. Regeringen synes satsa väsentligt mera på att flytta den friställda arbetskraften till koncentrationsområdena än på att genom lokaliseringspolitiken skapa nya arbetstillfällen i regioner med sysselsättningssvårigheter. En sådan regeringspolitik betyder inte satsning på en decentralisering utan på en centralisering, och den skapar på sikt sådana problem som jag tidigare berört och som blir svåra att bemästra. En aktiv lokaliseringspolitik kan bedrivas med olika medel och i en samverkan mellan dessa. Vi har exempelvis vid upprepade tillfällen förordat prövning av hur skatteinstrumentet skall kunna utnyttjas lokaliseringspolitiskt. Det gäller också att samordna kreditpolitiken med regionalpolitiken. Även investeringsfonderna bör utnyttjas i nämnda syfte. Då och då kan vi i pressen läsa meddelanden om att ett eller annat företag fått utnyttja investeringsfonden för att etablera sysselsättning och produktion i den ena eller andra orten. Det är bra. Men så kommer det på nästa rad: Samtidigt får företaget använda investeringsfondsmedel för en utbyggnad inom ett annat område. Som regel innebär detta att den sistnämnda utbyggnaden utgör den största anparten, och den sker för det mesta i vad vi kallar koncentrationsområden. Jag vill inte säga annat än att sådant kan vara nödvändigt, men jag tycker att proportionerna är egendomliga. På lokaliseringsområdena har kommit cirka 10 procent, medan 90 procent utnyttjas i koncentrationsområdena, detta i ett läge då det förelegat brist på arbetskraft och risk för ekonomisk överhettning. Detta förfarande ökar onekligen den regionala obalansen, och det har kritiserats i motioner vid årets riksdag. Departementschefen har i proposition nr 75 uttalat att investeringsfonderna ger goda möjligheter att tillgodose regionalpolitiska synpunkter. Vi från centern vill uttala förhoppningen att dessa medel i fortsättningen används mer till lokaliseringsområdenas favör. Herr talman! Det finns mycket att uppehålla sig vid, men vi har en lång talarlista, och då jag förmodar att motionärer från vårt håll kommer att utveckla en del synpunkter på dessa vitala områden kan jag inskränka mig till ett par avsnitt. Jag vill gärna konstatera att det under senare år inom lokaliseringspolitiken har skett, som jag tidigare nämnde, en viss islossning eller åtminstone blåst litet mildare fläktar när det gäller de mindre orternas problem. Jag var i tillfälle att konstatera detta i förra veckan från denna talarstol då riksdagen behandlade utskottsutlåtandet om högre undervisning och forskning. Riksdagen beslöt då att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge sin mening till känna om ytterligare decentralisering av den högre undervisningen. Många hyser den uppfattningen att ingen lokaliseringsstödjande åtgärd för Norrlands vidkommande har varit så betydelsefull som när vi inrättade universitetet i Umeå, och det tror jag är riktigt. Två personer var särskilt aktiva därvid, nämligen dåvarande utbildningsministern Ivar Persson i Skabersjö och förre kommunikationsministern Skoglund. Jag tycker att vi gärna kan konstatera detta i dag när vi har fått ett historiskt perspektiv och klart kan se betydelsen av denna etablering. Kanske kan vi spåra fler sådana betydelsefulla handlingsriktningar i dag. Ja, vi kan se oss om. Jag skulle då vilja framhålla vad förre inrikesministern sade i 1969 års statsverksproposition: ”En mera märkbar dämpning av storstadstillväxten är nödvändig.” Statsrådet Holmqvist har gått ytterligare något steg längre i propositionen nr 75 än detta allmänna uttalande av regeringen år 1969. Vi har emellertid — trots vad herr Åke Larsson för en stund sedan sade — hittills saknat ett mera preciserat ståndpunktstagande. Även i propositionen nr 75 anförs att vissa grundläggande förutsättningar saknas för den regionalpolitiska målsättningen. Denna tveksamhet, dessa dröjsmål anser vi vara riskabla för en riktiv utveckling i fortsättningen. Vill man verkligen göra en effektiv insats, är här ingen tid att förlora. I reservation 1 har vi uttalat ”att statsmakternas dröjsmål med att klart Ang. regionalpolitiken ange i vilken riktning den regionala utvecklingen bör fortgå i själva verket innebär ett accepterande av utvecklingstendenser som måste bedömas som skadliga för vårt land. Den politik som förts under 1960-talet har i betydande mån främjat en koncentrationsutveckling som inte varit förenlig ens med de begränsade mål som uppställts för den hittillsvarande = lokaliseringspolitiken.” De flesta av oss vet vilka problem exempelvis koncentrationen till Stockholm har skapat. Nu planeras vissa utflyttningar som någon sorts utjämningsåtgärd. Jag tror att sådana planer är nödvändiga, men det hade varit bättre om regeringen i tid hade beaktat etableringsproblemet. Att nyplantera i tid på nya områden är bättre än att rycka upp gamla plantor med rötterna för att omplantera dem på annat ställe. En nyetableringskontroll för särskilt våra tre storstadsområden är nödvändig. Statsrådet Holmqvist känner ju väl till våra problem i Skåne. Den etablering som nu sker i det s.k. Örestadsområdet för med sig en snedbelastning ur befolkningssynpunkt i Malmölänet som är mycket misslyckad. För dryga kostnader får vi nu bygga olika slag av försörjningsoch serviceanläggningar som vi vid en mera jämn befolkningsfördelning uppenbarligen hade fått på mycket rimligare villkor.

I Länsplan 68 framhåller länsstyrelsen att för närvarande är 92 procent av arbetskraften sysselsatt i västregionen av länet, medan endast 4 procent anges sysselsatt i Österlensområdet och 4 procent i Mellanskåne. Sysselsättningsökningen var 62 procent i sydvästra delen och 24 procent i nordvästra länsdelen. Länsstyrelsen framhåller även att koncentrerad tillväxt ger upphov till en mängd kostnadsmässigt tyngande problem. Här diskuterades tidigare planeringsråden och deras uppgifter. Men kom ihåg att planeringsråden inte har någon beslutandefunktion! Jag vill här nämna en rapport som Malmöhus läns planeringsråd har låtit publicera. Vi får veta att ambitionen för utvecklingsfrämjande åtgärder hos kommunerna är god. Jag tycker att därom egentligen inte är så mycket att säga. Det är deras uppgift att planera, att skaffa mark etc. När därför planeringsrådet omtalar i sin rapport av den 19 augusti 1969 att dessa kommuner har planerat en industribebyggelse på ytterligare 3 100 hektar i närheten av Malmöhus läns tätorter är det väl inte mycket att säga därom, med utgångspunkt från den egna kommunens ambitioner. Men här måste länens Ööversiktsplanering och deras möjligheter att göra överslagsberäkningar för möjlig och behövlig etablering komma in i bilden. Många människor i våra bygder förvånar sig över vissa företagsetableringar som gjorts där på senare tid. Jag har i en motion tagit mig friheten att påvisa en del av dessa förhållanden som jag här nämnt samt vilka konsekvenser dessa får. Vi skall inte glömma det faktum att denna väldiga utbyggnad samtidigt innebär att vi lägger sten och asfalt på stora arealer av vårt lands bästa åkerjord. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till en ganska intressant karta över Malmöhus län som finns intagen i motionen 1:995. Jag vill gärna åberopa vad lantbruksnämnden i Malmöhus län har sagt om detta vårt åkerbruksområde i länet. Lantbruksnämnden skriver: ”Malmöhus län ingår i det nordvästeuropeiska jordbruksområdet, vars ur helhetssynpunkt av naturen mest gynnade områden finns inom ett bälte från Skåne över Danmark, Nordvästra Tyskland, Holland och Belgien till norra Frankrike och södra England.

De mest bördiga åkerbruksområdena och denna bandstad sammanfaller alltså. Det kan vara intressant att veta detta, och man bör kunna tilllåta sig att göra följande reflexion: Kan vi inte med lika stor fördel uppföra städer och fabriker på någon annan plats i våra län? Det måste vara nationalekonomiskt vanvett att lägga asfalt och sten på ett av världens bästa åkerbruksområden. Likaväl som Örestadsregionen skall ha sitt vatten från sjön Bolmen i Småland, i en 20 mil lång ledning, borde folket och fabrikerna kunna förläggas där denna naturtillgång finns. Herr Hansson i Skegrie har motionerat om att införa det engelska försöket med New Towns. Varför inte? Bygg nya städer i angränsande sydsvenska län, om nu strömmen skall gå mot söder. Utnyttja vår nationaltillgång: våra stora fria ytor! Bevara vår nationaltillgång: det västoch sydskånska åkerbruksområdet! Sammangyttra inte människorna mer än nödvändigt. Frakter, boendekostnader o. d. blir inte nämnvärt olika vid en etablering i älmhult—Växjö eller Tomelilla—Sjöbo jämfört med en etablering i Malmö—Lund eller trakterna däromkring. Vi måste få en balans i etableringen. Hur uppnår vi den? Givetvis genom att söka förverkliga de olika uppslag som diskuterats här i dag och det som nu föreslås i utskottsutlåtanden, i propositioner och motioner. Men därtill kommer att länsstyrelserna måste samplanera för att få bästa möjliga översikt och balans i regionerna. Om länsstyrelserna på ett tidigt stadium hade fått ett sådant besked hade vi säkert i dag i många stycken haft en bättre ordning i fråga om planeringen. Tyvärr är det nu inte så. Vi har föreslagit detta i en motion, som visserligen fått en mycket välvillig skrivning av utskottet — det erkänner jag gärna. Vi tror dock inte att det räcker med enbart rekommendationer till länsstyrelserna. Vi menar att ett direkt uttalat besked bör ges i detta fall. Därför föreslår vi även detta i den reservation som vi avgett till bankoutskottets utlåtande. Herr talman! Vi återkommer senare med yrkanden på de särskilda punkterna. Jag slutar detta anförande med att endast yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Man får ett starkt intryck av hur aktuella och mångsidiga de lokaliseringspolitiska frågorna är när man konstaterar hur många propositioner, hur många motioner och hur många utskottsutlåtanden vi skall behandla i dag, alla berörande olika former av regionalpolitisk stödverksamhet i vid bemärkelse. Och ändå berör de inte alls alla frågor som har betydelse i det sammanhanget. En del har tidigare behandlats, och någon kommer att behandlas i morgon. Jag är övertygad om att även den ekonomiska debatt som skall föras nästa vecka kommer att behandla frågor som har betydelse i detta sammanhang. Jag skulle här vilja göra en liten utvikning från ämnet. Det är tre avdelningar i statsutskottet och två andra utskott som varit sysselsatta med olika sidor av hela paketet. Hela ärendet är ett exempel på ett ämne, där den blivande enkammarriksdagens så småningom tillkommande fackutskott kan komma att förenkla och samordna utskottsbehandlingen på ett helt annat och bättre sätt än vad den nuvarande och funktionella utskottsuppdelningen gör. Å andra sidan ingår det i paketet vissa speciella frågor av sådan art att ett funktionellt arbetande Ang. regionalpolitiken utskott av den stil som våra nuvarande har ändå kanske har större möjligheter till enhetliga bedömningar inom vissa avsnitt av frågekomplexen än vad ett enda fackutskott kommer att ha. Jag tänker t.ex. på avgiftsoch skattefrågor, där samstämmighet i bedömning, såvitt jag kan förstå, har större betydelse ur principiell synpunkt än själva den regionalpolitiska aspekten. Det är väl inte uteslutet att det tar en tid innan en fast praxis utkristalliserat sig på detta område. Även för oss som kommer att stå utanför som åskådare blir det av stort intresse att se hur dessa frågor kommer att lösas och hur avvägningarna kommer att göras — om vi får leva så länge att man har nått fram till en fast praxis. Onekligen är det emellertid ett intressant statsvetenskapligt problem. Så åter till lokaliseringspolitiken. Det är kanske inte egendomligt att likartade lokaliseringsproblem samtidigt förekommer praktiskt taget överallt i världen. Herr Thorsten Larsson talade nyss om det och erinrade om de stora befolkningskoncentrationer som finns i länderna i Europa. Men också i dessa länder finns det samtidigt avfolkningsområden där sysselsättningssvårigheter uppträder. Det gäller ju t.o.m. sådana små och tättbefolkade länder som Belgien och Holland. Detta sammanhänger naturligtvis med att näringslivets omstrukturering äger rum på ungefär samma sätt överallt. Men det ger också möjlighet till vissa lärdomar. Man har inom olika länder försökt och prövat olika uppslag och olika metoder. På vissa håll tycks man också ha nått goda resultat. Hos oss har väl resultaten än så länge varit ganska mediokra. Man har skapat cirka 10 000 nya arbetstillfällen inom stödområdet. Alltid något! Det har kanske kunnat förlångsamma, men det har inte kunnat vända den trend mot en uttunning av befolkningen inom detta område som hela tiden har pågått. Arbetslösheten inom skogslänen har alltjämt inte mins Ang. regionalpolitiken kat trots den högkonjunktur som finns inom andra områden. Inte heller vet man i hur många fall ett understöd av en nystartad eller utökad industri på ett håll medför att en annan industri inom samma bransch på ett annat ställe i landet inte har kunnat hävda sig i den nya konkurrenssituationen, utan klappat ihop. Sådana negativa effekter har förekommit. Det visar hur svårt det kan vara att med konstlade medel gripa in i det ekonomiska skeendet. Det visar också att man måste behandla ärenden av denna typ med stor noggrannhet och försiktighet och att man helst bör använda generellt verkande medel. Som sagt, hos oss har man hittills inte nått så långt, inte alls så långt som man nått på en del andra håll ute i Europa, om man får tro på uppgifterna därifrån. Egentligen är det kanske inte så egendomligt. Man började sent, och man började med tvekan. Man hade LO:s programskrift ”Samordnad näringspolitik” av år 1961 som ledstjärna. Den innehöll bl.a. att stagnerande bygder skall avfolkas — det är inte någon illasinnad feltolkning, ty så sammanfattades uttalandet i denna speciella fråga så sent som 1969 av en socialdemokratisk författare — och det gällde naturligtvis att efter bästa förmåga försöka följa den tesen. Den tesen har väl i själva verket ställt till lika mycket ohägn som den samordnade satsen: svaga företag skall slås ut. Också den har haft en negativ lokaliseringspolitisk effekt. Mot bakgrunden av den första satsen är uttalandet i den nu behandlade propositionen nr 75 att ”en omfördelning även av enskild verksamhet från expansiva till stagnerande regioner erfordras” i sanning anmärkningsvärt. Det tyder på ett uppvaknande från ideologiska teorier till en verklighet som under årens lopp inte velat utan motstånd anpassa sig till teorierna. Men alltjämt är insatserna halvhjärtade. Företagsekonomiska åtgärder med verkan i en riktning som är direkt motsatt mot lokaliseringspolitiska önskemål genomförs utan tanke på eller i varje fall utan ingående undersökning av den samhällsekonomiska effekten. Jag tänker här i första hand på genomförda eller planerade järnvägsnedläggningar. Kanske en måttlig förlust på järnvägen är mindre kostsam än en till följd av nedläggningen nödvändig upprustning av de landsvägar som skall ersätta den nedlagda järnvägen. Vi hörde ett exempel i den riktningen i går, men det finns andra som är aktuella. Helt bortsett från den rent företagsekonomiska aspekten har nedläggningen en samhällsekonomisk och även en psykologisk effekt inom regionen, vilken är mycket svår att beräkna i pengar. Jag tänker vidare på beskattningen av de statliga kraftverken, som vi talade om för en tid sedan, samt på avvisandet av tanken på enhetliga eller i varje fall starkt utjämnade telefontaxor, som vi ju också behandlade för ungefär en vecka sedan. Vi kan också se hur man drar in domsagor, lantmäterikontor, polisdistrikt. Man centraliserar dem och uttunnar den personal som bor längre ut i bygderna. Samtidigt minskar man också den service som folk kan få där. Rent företagsekonomiskt är det kanske billigare, men samhällsekonomiskt är det mycket svårt att avgöra om någon verklig besparing kommer till stånd.

Därtill kommer att arbets kraften kanske har svårt att anpassa sig där. Herr talman! Jag skall inte kverulera om detta längre. Jag tror att inrikesministern har en ärlig önskan att genomföra verkliga insatser på detta område. I mycket avvaktar han ju resultatet av Länsprogram 70, som skall bli grundval för en mera fast utformad regional politik. Man skall givetvis planera, men jag är kanske ensam om att vara rädd för en alltför fast utformad regional planering. Planeringen måste ändå vara sådan att den kan anpassas till ändrade förhållanden. Den måste vara en rullande planering. Det är så lätt att den kan fotas på tillfälligt härskande teorier av den typ som jag nyss nämnde. Dessutom kan uppgjorda prognoser visa sig vara alldeles felaktiga. Ingenting är så svårt som att spå, i all synnerhet när det gäller framtiden. Prognoserna har ju dessutom ofta den effekten att de är s.k. självuppfyllande, Detta gäller alldeles särskilt om prognoser i ogynnsam riktning beträffande ett område. Planerna måste alltså fortlöpande överses, liksom naturligtvis också stödformernas utformning, vilket understryks i en av reservationerna. Jag «konstaterar emellertid, som många andra redan gjort, att alla i princip är eniga med inrikesministern om de åtgärder som han föreslår. Men man vill gå längre. Man har nya uppslag av mer eller mindre realistisk karaktär. Man vill utsträcka området för den egentliga stödverksamheten också till andra delar av landet. När jag nu med några ord skall beröra de reservationer som vi har fogat till statsutskottets utlåtande nr 103 kommer jag en smula post festum, eftersom de redan tidigare har diskuterats. Jag skall därför bara ägna några ord åt dem. Vi har anslutit oss till reservation 3 som yrkar på att man vid sjukvårdsanstalters lokalisering skall försöka uppnå lokaliseringspolitiska effekter utan Ang. regionalpolitiken att man därmed träder i konflikt med landstingskommunala intressen. På små orter med ensidigt näringsliv kan ju en sjukvårdsinrättning ge kvinnlig arbetskraft arbetsmöjligheter som de annars skulle sakna. Avgränsningen av det allmänna stödområdet kan naturligtvis diskuteras. För mig personligen är naturligtvis frågan om gränsdragningen i Värmland av särskilt intresse. Den kommer säkert senare att beröras av annan talare. Oavsett hur gränsen dras måste avgörandet av lokaliseringspolitiska frågor just inom gränsområdet göras alldeles särskilt noggrant och i en så positiv riktning att negativa effekter i området strax utanför själva stödområdet inte uppkommer. Vi har också anslutit oss till uppfattningen att Gotland bör ingå i stödområdet. Där föreligger alldeles särskilda problem, Där behöver man också vidtaga åtgärder för att underlätta kommunikationsförhållandena. Vi tillstyrker vidare att man bör undersöka på vilket sätt marknadsföringsoch utvecklingsfunktioner bör stödjas. Likaså anser vi att även sådan hantering av jordoch skogsbruksprodukter som inte direkt är ansluten till en industriell = tillverkningsprocedur skall behandlas välvilligt då stödåtgärder avgörs och verksamheten inte direkt omfattas av det statliga jordbruksstödet. Vi tycker också att lokaliseringsbidrag eller avskrivningslån bör kunna utgå till turistanläggningar. Inom vissa områden är det svårt att tänka sig andra former för sysselsättning än just i samband med turistanläggningar. Det har dock visat sig att det under lång tid kan vara mycket svårt att få en sådan verksamhet lönsam. Sådana anläggningar kan dock bli centrum för en enklare och mindre kostsam turistverksamhet vilket kan få en samhällsekonomisk betydelse som är värd att stödja. Vi tycker också att lokaliseringsbi drag skall kunna utgå till maskinanskaffning inom stödområdet.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

Herr talman! Jag vill inleda mitt anförande med några kommentarer till det som herr Per Jacobsson sade i början av debatten. Han hyste oro för att man hade fått en Norrlandsdebatt, som kanske skulle kunna upplevas såsom negativ för landsändan,. Jag skulle vilja utveckla detta resonemang och säga att det nog är viss skillnad på den bakgrund vi i dag har till denna debatt mot vad vi tidigare haft. Det råder nämligen ingen tvekan om att det förslag till regionpolitik och lokaliseringspolitik som regeringen presenterat väckt optimism och framtidstro i betydande delar av Norrland. Jag tror att statsministern hade rätt, när han för en tid sedan i ett tal i Härnösand sade: ”För tre år sedan hette det i debatten om Norrland: Hur skall Norrland kunna överleva? I dag lyder frågan: Med vilka medel skall Norrland utvecklas?” Några av dessa medel ingår i det förslag till regionpolitik som regeringen nu lagt fram. Jag skall, herr talman, endast uppehålla mig vid några av de punkter som finns i detta förslag. Jag vill först ta upp frågan om det särskilda sysselsättningsstödet inom det s.k. inre stödområdet. Där har utskottet enhälligt gjort ett uttalande, som bör kunna undanröja en del risker för en olycklig utveckling, om man strikt skulle tillämpa den administrativa indelning efter kommunblocksgränser, som föreslagits. Det finns nämligen kommunblock som gränsar intill varandra och där näringslivsstruktur och annan utveckling är enahanda. Det finns till och med fall där primärkommuner vid indelningen i kommunblock delats mellan två kommunblock och där enligt förslaget detta särskilda stöd skulle utgå till den ena delen av den gamla kommunen men icke till den andra. Det är därför motiverat när utskottet vill ge Kungl. Maj:t till känna ”att den administrativa indelningen inte tillmäts så avgörande inflytande vid gränsdragningen att delar av kommunblock, där det är befogat att sysselsättningsstöd får utgå, kommer att falla utanför stödområdet”. Att regeringen vid denna gränsdragning skall beakta det allmänna syftet att skapa en effektiv servicestruktur och att dessa beslut skall stå i överensstämmelse med den regionala planeringen finner jag liksom utskottet vara självklar. Den rent praktiska tillämpningen av en sådan modifierad gränsdragning borde kunna försöksvis tillämpas intill dess kommunblocken är färdigbildade och de nya storkommunerna börjat fungera som kommunala enheter. Sedan några ord om kreditpolitiken. När det gäller placeringen av lokaliseringsföretagens lånebehov har det till följd av de i och för sig nödvändiga kreditrestriktionerna inträffat flera fall under den senaste tiden, där bankerna under hänvisning till brist på kapital avvisat företagens <låneansökningar. Bankerna har därvid som skäl åberopat riksbankens skärpta krav på kreditpolitikens område. Skulle detta vara riktigt och bli en allmänt utbredd företeelse, så utgör det ett allvarligt hot mot möjligheterna att genomföra betydande delar av den aktiva lokaliseringspolitik som statsmakterna vill föra. Det kan därför på mycket goda grunder ifrågasättas om inte lokaliseringsföretagen bör prioriteras vid kreditgivningen. En sådan åtgärd skulle säkert verksamt bidraga till en ökad investeringsvilja inom skogslänens näringsliv. Så några ord om en annan detalj i förslaget om ny lokaliseringspolitik. Det gäller grunderna för det flyttningsstöd som förordas beträffande den kvalificerade arbetskraften. I december i fjol diskuterades denna fråga sedan jag framställt en interpellation. Inrikesministern ställde vid detta tillfälle i utsikt att han skulle redovisa ett förslag i samband med propositionen om den nya lokaliseringspolitiken. Jag vill i korthet anmäla att jag inte har någon som helst invändning mot det förslag som inrikesministern nu förelägger riksdagen i fråga om flyttningsstödet. Jag har full förståelse för att inrikesministern inte ansett sig kunna tillgodose kravet på att flyttningsstödet även skulle omfatta det utrustningsbidrag som man brukar kalla ”gardinpengar”. Slutligen vill jag, herr talman, något uppehålla mig vid frågan om det särskilda transportstödet, som jag betraktar som ett av de betydelsefullaste inslagen i den kommande regionpolitiken och som genom en vidareutveckling verkligen kan komma att radikalt förändra näringslivets förutsättningar i Norrland. Kort sagt innebär transportstödet för företagen i Norrland att de kan konkurrera på lika villkor i exempelvis Stockholmsområdet. För frakter till de två övriga stora avsättningsområdena Malmö och Göteborg innebär det också betydande lättnader. Genom detta stöd är vi på väg mot ett ”rundare Sverige”, som gynnsamt måste påverka näringslivets utveckling i Norrland. Låt mig sedan anföra några synpunkter i anslutning till motionsparet I: 1101 och II: 1289.

Han säger bl.a, att för Norrland kan flygets insatser bli av avgörande betydelse för lokaliseringspolitiken. Han erinrar om betydelsen av snabba transporter av råvaror, reservdelar, post och tidningar. När det gäller reservdelar till de utlokaliserade företagen säger herr Wickberg att flyget kan eliminera kostnaderna för dyrbara och stora lager på lokaliseringsorten. När det sedan gäller persontransporterna, så erinrar direktör Wickberg om betydelsen av weekendresor för de inflyttade. Med andra ord: ett väl utbyggt reguljärt flyg och till rimliga kostnader för den enskilde skulle säkerligen undanröja ett av de största handikappen för en utvecklad industrialisering av Norrland. Men det finns också, herr talman, i samband med detta anledning att fästa uppmärksamheten på behovet av en bättre samordning av kommunernas insatser i fråga om byggandet av flygplatser. Med den nuvarande ordningen föreligger uppenbara risker för betydande kommunala <felinvesteringar, som i sin tur kan medföra stora driftsunderskott. Jag vill på allvar ifrågasätta om inte det kommunala flygplatsbyggandet i Norrland måste ingå som en del i lokaliseringspolitiken och därmed också i betydande grad vara en statlig angelägenhet. Om vi har accepterat att samhälleliga ingripanden till utveckling av näringslivet i första hand skall ske genom statens försorg, så borde även denna för näringslivets utveckling i Norrland så viktiga del av kommunikationerna vara en statens angelägenhet. Det tillhör utan tvekan ett av de medel — för att tala med Olof Palme — som Norrland skall utvecklas med.

Herr talman! Vi behandlar i dag ett regionalpolitiskt paket, och transportstödet ingår däri som en betydelsefull del. Det är ett nytt steg som tas inom ramen för de trafikpolitiska riktlinjer som riksdagen tidigare har bestämt. Det är en uppföljning och en komplettering av insatser och åtgärder som statsmakterna redan tidigare vidtagit för att stödja samhällsmotiverade transporttjänster som har haft sammanhang med regional utveckling och allmän samhällsplanering. Man kan erinra om den s.k. kollektivbiljetten inom SJ, bidragen till den olönsamma busstrafiken och de extra skatteutjämningsbidrag som kan sökas av ekonomiskt svaga, glest befolkade kommuner, som försöker ordna lokal trafikservice. Det nya är ju att man inför ett statligt fraktstöd som är destinerat direkt till näringslivet inom geografiskt avgränsat område.

Herr Högström har i dag vittnat om att de åtgärder som nu föreslås så att säga har medfört en påtaglig optimism där uppe, vilket man bör vara tacksam och glad för. De nya försök som staten nu gör på transportsidan för att vända utvecklingstrenden i norra Sverige hälsar utskottet genomgående med stor tillfredsställelse och detta framkommer även i de 25 motioner i ämnet som utskottet haft att behandla rörande transportfrå gan. Vi har skäl att tro på en god stimulanseffekt av transportstödet för redan etablerade företag och för nyplaneringar. I väsentliga avseenden är utskottet helt ense. Vi tillstyrker ett system med selektivt utformat transportstöd som klart överlägset en generell form av fraktsubventionering. Den valda formen medger styrning av fraktstödet till företag som är särskilt transportkostnadskänsliga eller som i övrigt har speciell betydelse från regionalpolitiska synpunkter. Den valda formen medger också att enhetliga bestämmelser kan tillämpas såväl för järnvägen som för den yrkesmässiga lastbilstrafiken, utan ingrepp i en allmän kostnadsanpasad taxesättning, och ait datatekniken kan användas vid den administrativa hanteringen. Utskottet godtar departementschefens argumentering för att sjötransporterna inte innefattas i transportstödet. Avståndsfaktorn spelar för den inte samma roll som för landtransporten, och dessutom genomgår näringen en strukturförändring och gynnas av en förbilligande koncentration av anlöpen till ett fåtal bashamnar. Vidare har sjötransporten speciellt i Norrland en fördel genom de 25 miljoner kronor som staten anslår till fri isbrytning, och förslag om att man skulle avgiftsbelägga den har ju avvisats. Utskottet finner det också riktigt med differentierade rabattsatser inom olika fraktbidragsregioner och är också tillfredsställt med uttalandena i propositionen att man inom dessa olika regioner skall försöka undvika besvärande tröskeleffekter. De i januari i motioner framförda allmänt formulerade önskemålen om transportstöd till Norrland har i och med proposition 84 i sak blivit tillgodosedda. De yrkanden om ändringar som har framställts med anledning av proposition 84 har i vissa fall, såsom framgår av utlåtandet, föranlett en del reservationer. trettioårigt utredningsarbete har förekommit på transportområdet. Det visar att dessa frågor ingalunda är lätta att hantera. Av en redogörelse i propositionen framgår att ingående undersökningar föregått propositionen. Olika alternativ att komma till rätta med problemen har prövats. Därvid har man bl.a. undersökt möjligheten att medge ett transportstöd i båda riktningarna. Den vägen har emellertid avvisats. Ett fraktlindringsbidrag för transport in i stödområdet skulle uppenbarligen motverka det regionalpolitiska syfiet med transportstöd. Större industriföretag utanför stödområdesgränsen men med filialanläggningar inom denna har redan nu normalt mycket gynnsamma fraktavtal. Fraktnedsättning för intransport även i det sammanhang som har avsetts i reservation nr 3 skulle enligt utskottsmajoritetens mening få en ogynnsam konkurrenseffekt på företagsamheten inom stödområdet och hämma en önskad nyetablering. Den nyetableringen vill man gärna se i olika led av produktionskedjan. Undantagsbestämmelser i detta avseende skulle för övrigt, tror jag, med olika i och för sig vägande argument lätt kunna leda till glidningar i bedömningarna av vad som vore förenligt med den målsättning som ligger bakom hela denna reform. Utskottet delar alltså departementschefens uppfattning att transportstödet bör begränsas till att avse transporter från och inom stödområdet. Jag vill emellertid redan här inskjuta att det vi i dag beslutar om är en försöksverksamhet under en treårsperiod och att denna verksamhet skall följas upp och erfarenheterna utvärderas för att man skall ha ett säkrare underlag för den framtida utformningen och tillämpningen av bestämmelserna på detta område. Departementschefen begär för resten också riksdagens bemyndigande att inom ramen för dessa riktlinjer få göra jämkningar som kan visa sig nödvändiga. Samma resonemang förs även i Den transportsträcka som skulle kvalificera till fraktnedsättning skall överstiga 300 kilometer. Att gränsen har satts vid 300 kilometer beror på att det är medeltransportsträckan inom statens järnvägars fjärrtrafik i hela landet. Motiven för proposition nr 84 har varit att undanröja de långa avståndens konkurrensnackdel i transportkostnadshänseende. Man vill inte ge Norrland och angränsande områden några fördelar utan marknadsförutsättningar likvärdiga med dem näringslivet har i övriga delar av landet. Om man betraktar detta som en riktig princip — och det gör vi — måste man enligt utskottsma joritetens mening anse det vara ganska orimligt att undanröja en sådan snedbelastning i fråga om transportkostnaderna på ett ställe och konstituera dem på ett annat. Det skulle man nämligen göra om man skulle tillmötesgå de önskemål om sänkning av kilometergränsen som framförts i motioner från olika håll. Utskottsmajoriteten har funnit att gränsen är väl avvägd och sakligt motiverad och godtar också de angivna rabattsatserna, som ger större fraktnedsättning ju högre upp i landet avsändningsorten för uttransporten är belägen eller de interna transporterna utförs. Enligt beräkningar som är gjorda på grundval av läget 1968 leder den här insatsen på transportsidan till en kostnad för statsverket på ungefär 25 miljoner kronor, som första gången tas upp i staten 1971/72. Fraktstödet skall nämligen utgå i form av restitution på faktiskt erlagd frakt, därest den sammanlagda fraktkostnaden under året uppgår till minst 3 000 kronor. De 25 miljonerna får väl ses som ett begynnelsebelopp, vilket alla hoppas kommer att öka, eftersom ett expanderande näringsliv inom stödområdet är precis vad vi eftersträvar. Det är då givetvis i hög grad angeläget att godshantering och transportlösningar blir så effektiva och så rationaliseringsbevakade som möjligt och att ett verkligt kostnadsansvar kommer till synes på alla håll. Utifrån dessa synpunkter och naturligtvis också utifrån rent praktiska sådana kommer fraktstöd inte att utgå till mindre sändningar, och den nedre viktgräns som satts är 300 kilo verklig vikt. Denna spärr har också utlöst en rad motioner i vilka begärs lägre viktgräns. Jag vill för min del inte bestrida att enstaka näringsidkare med den satta gränsen kan komma i svårigheter, men var man nu än sätter en gräns riskerar man ju missgynnade gränsfall. Jag tror ändå att det bör vara möjligt för så gott som alla, också mindre företag, att genom en klok transportplanering, koncentration tidsmässigt eller genom samtransporter få del av transportstödet. Förutsättningarna för det ökar också i takt med framgången i de serviceansträngningar som görs inom olika transportsektorer och det vidgade samarbete mellan olika trafikgrenar som har påbörjats. Herr Strandberg har avgivit en reservation som stöder sig på en motion av de moderata vilka ömmar för de trafikföretag som gör ränteoch kreditförluster i väntan på restitutionen. Motionärerna vill ha kortare betalningsintervaller. I dag utgår ju inte något fraktstöd alls. När vi nu klubbar igenom ett sådant, finns det alltså de som vips vill ha så att säga subvention på subventionen. En häpnandsväckande tanke och — det tillåter jag mig säga — en häpnadsväckande reservation! I tre motionspar har krävts speciella förslag om ett transportstöd till Gotland. Det transportstöd som vi nu diskuterar är tekniskt inte så konstruerat att det med fördel kan tillämpas på Gotland. I reservation nr 2 yrkas att riksdagen skall göra en beställning hos Kungl. Maj:t i motionernas anda. Utskottsmajoriteten är ingalunda kallsinnig mot gotlänningarnas flera gånger här i riksdagen framförda önskemål om att få bättre och billigare kommunikationer med fastlandet. Tvärtom, senast i utlåtande nr 9 förra året underströk statsutskottet det angelägna i att frågan snart bringades till en hygglig lösning, och det är en sak som också departementet vill. Statsverket har inte heller varit overksamt. Eftersom vi har haft Gotlandsfrågan uppe till behandling vid flera tillfällen vill jag här bara rekapitulera att förhandlingar har pågått sedan år 1968 mellan representanter för staten och intressenter i Gotlands trafikbolag för att åstadkomma rimligare förhållanden. Budet från statens sida innebar att staten skulle bidra till investeringskostnaderna för hamnanläggningar och för en rationell godshantering, att staten var beredd att ingå i en samarbetsöverenskommelse med bolaget för att garantera reguljär sjötrafik och en därtill ansluten landtrafik. Som kompensation för sina insatser skulle stat och kommun få inflytande på taxesättningen.

Det synes angeläget att opinionsarbetet i denna fråga närmast inriktas på annat håll än här i riksdagen, och inga kan naturligtvis göra det med större utsikt till framgång än gotlänningarna själva. Övervägandena inom departementet i frågan fortgår. I några motioner har begärts att utredningar skall göras för att också förbilliga persontransporterna, som här redan har berörts flera gånger. En del motionärer vill se denna fråga som ytterligare ett regionalpolitiskt instrument med avseende på Norrland, men det finns även motionärer som syftar till prissänkande åtgärder i fråga om personbefordran när det gäller långa avstånd över huvud taget. Att person taxorna inom olika trafikgrenar upplevs som höga på många håll i landet och känns alldeles särskilt betungande för människor som bor i ett område med långa avstånd är alldeles självklart — det är bara någonting som man har att konstatera. Antaganden kan man göra om huruvida persontransportkostnaderna också har betydelse som en konkurrensnackdel inom näringslivet. Några undersökningar som belägger den saken har inte gjorts och än mindre om transportkostnadernas betydelse i allmänhet. Utskottet anser att det är motiverat att man inom departementet kartlägger också persontransportkostnaderna, persontransporternas behov, styrka och inriktning. Den som är angelägen om detta — och det är vi ju alla — kan inte annat än känna sig nöjd när man i går kunde läsa ett referat av kommunikationsministerns uttalande i Boden, där han klart deklarerade sin beredvillighet att ta sig an dessa frågor i den takt som är möjlig. Vi vill också från utskottets sida med all kraft understryka att frågan om persontransportkostnaderna verkligen är en ytterst komplicerad fråga och att möjligheterna att realisera olika lösningar leder till svåröverskådliga konsekvenser som vi i dag inte kan ha någon som helst mening om. En penetrering av dessa frågor måste med nödvändighet ta tid. Utskottet vill därför framhålla det angelägna i att man nu först och främst ror transportstödsreformen i hamn och att den realiseras enligt planerna. Den saken kräver åtskilligt arbete under en tid framöver på olika viktiga detaljavsnitt vilka ianspråktar departementala särskilt på trafikområdet kunniga personer. Tillgången på sådana är såvitt jag vet begränsad, och det finns ju kapacitetsgränser också för dem. Herr talman! Jag vill sedan endast anföra några synpunkter i anledning av vad herr Strandberg sade. Han har nyss föredragit en — som han själv Ang. regionalpolitiken sade — kortfattad katalogisk sammanfattning av de moderatas Norrlandsprogram. Alla deras krav går ut på stödåtgärder till denna landsända. Han berörde de ekonomiska svårigheterna däruppe, som är förknippade med avfolkningen. Han önskade en mer rejäl lokalpolitisk satsning än den som regeringen gjort. Jag måste då förstå honom så att han önskar en ökad lokalisering till Norrland, främst av industri, eftersom den är mest sysselsättningsskapande. Herr Strandberg slutade sitt anförande med en av stark känsla buren önskan att regeringen inte genom felaktig politik skall förstöra den friska luften, vattnet och de härliga vida skogarna däruppe. Sammanhanget är för mig en aning oklart. Jag tyckte att resonemanget var motstridigt och förvirrande, men det kanske beror på min oförmåga att få någon fason på det. Jag delar emellertid herr Strandbergs allmänna syn. nämligen att Norrland har något att erbjuda oss svenskar, som vi alltmer kommer att uppskatta för vår hälsas skull och som man internationellt, med tilltagande industriell utveckling och miljöförstörelse, snart nog kommer att finna vara någonting ganska unikt och lockande. Herr Strandberg klandrade flera gånger i sitt anförande regeringen för felaktig politik också då den förts efter principer som han själv flera gånger har anslutit sig till. Inom parentes gäller det t.ex. just inom trafikpolitiken, bl.a. principen om full kostnadstäckning för olika trafikgrenar, som är en anledning till att vi har de höga flygpriser som här påtalats. På vilken ståndpunkt står nu herr Strandberg beträffande lokaliseringsansträngningen i Norrland? Jag tycker att herr Strandberg för klarhetens skull borde bestämma sig. Skall vi ha en ökad och spridd industriell verksamhet i Norrland — jag förutsätter att den sker under miljökontroll — eller skall vi inte? Motiva Ang. regionalpolitiken tionen för transportstödet kan inte framstå som oklar för någon. Herr talman! Jag ber att sedermera få återkomma med yrkanden.

Herr talman! Egentligen skulle jag behöva förlängt genmäle för att bemöta alla underligheter — jag måste kalla dem för det — som fru Wallentheim framförde. Om nu av mig åberopas ett 30-årigt utredningsarbete, säger fru Wallentheim: Se där, det är en mycket svår fråga. Hur många gånger sätter vi inte i gång utredningar och får förslag på riksdagens bord bara med några månaders varsel? Så komplicerade är väl ändå inte ärendena! Sedan förstår jag inte resonemanget om reservationen 3, där vi begär transportstöd jämväl till stödområdet. Att ett sådant stöd skulle kunna hämma företagsamheten inom Norrlandslänen går inte ihop med mitt sätt att se på frågan. Fru Wallentheim uttalar sig oreserverat för att den av Kungl. Maj:t föreslagna viktgränsen 500 kilo är mycket väl avvägd. Hur vet man det? Fru Wallentheim tycks inte ha den blekaste aning om hur det går till att transportera från den norrländska företagsamheten. Hon börjar tala om samtransporter, men hur skall man bära sig åt för att ordna sådana? Känner man litet till vad företagarna själva tycker — de som begriper sig på det hela — vet man att de delar vår uppfattning att gränsen 500 kilo inte är särskilt väl vald. Jag har tidigare i dag sagt att vi accepterar principen för transportstödet, men med kompletteringar. Detta är en komplettering, nämligen att gränsen bör sänkas från 500 kilo till 200 kilo. Om fru Wallentheim vill göra gällande att det är en häpnadsväckande reservation när vi talar om restitutionen vill jag påpeka att det inte gäller restitution till transportföretag utan till de näringsutövare som tillverkar produkter som sedan skall sändas. De företagen får ligga ute med kapital. Det är allt vi har sagt. Man skulle kunna föra en lång debatt om persontrafiken. Jag läste att kommunikationsministern varit i min hemstad häromdagen och tydligen läst majoritetsuttalandet, eftersom samma ordval återgivits i de norrländska tidningarna. Det är ju inget fel i det, enär riksdagen med all sannolikhet torde följa utskottets förslag och därmed också rösta på det sättet. Men naturligtvis måste kommunikationsministern ta hänsyn till vad riksdagen säger, det utgår jag ifrån. Det är fel att säga att inga undersökningar gjorts rörande persontrafikkostnaderna på de långa transporterna och rörande påverkan av näringslivets utveckling. Då behöver fru Wallentheim bara ta fram sina egna partikollegers motion — det är herr Högström och herr Svanberg — som själva visar på undersökningar på geografiska institutionen i Lund, om jag på rak arm minns rätt. Läs dem, det är en undersökning! I 1963 års trafikpolitiska beslut, fru Wallentheim, står också att man skall ta lokaliseringspolitiska hänsyn i trafikpolitiken. Med de premisserna har jag arbetat hela tiden under de år jag tillhört fjärde avdelningen i riksdagens statsutskott. Jag har ingenting att ändra på den punkten. Miljöfrågan skall jag be att få återkomma till senare.
Herr talman!

Det har även här sagts att det råder nyansskillnader. Jag vill understryka att så även är fallet. Jag vill också säga rent allmänt att när det gäller vidtagande av konkreta åtgärder råder det måhända en viss skillnad mellan den socialdemokratiska majoriteten och de reservationer som är avlämnade från de olika utskotten.

Jag tror att man på lång sikt måste tänka i vidare banor och även besluta i enlighet med detta — där man ser svårigheterna i deras helhet var helst de uppträder. Låt mig, herr talman, göra en reflexion till i det här sammanhanget nämligen denna: Jag tror inte att vi som norrlänningar i det långa loppet tjänar syftemålet bara med att klaga att så och så dåligt har vi det. Det kanske innebär att vi skrämmer folket och speciellt då näringslivets representanter från att komma till den landsändan.

Man kan väl också säga att vi med den politik som har förts under dessa år har kommit en bit på vägen. Det är väl också att hoppas att vi i takt med de ekonomiska möj Ang. regionalpolitiken ligheterna och med en förvandling av synen hos oss alla när det gäller att lösa dessa problem skall komma ännu längre än vi hittills har kommit. Den del av lokaliseringspolitiken som behandlats av bevillningsutskottet avser skattelättnader och avgiftslättnader samt målsättningen för dessa instruments tillämpning i lokaliseringspolitiskt avseende. I sammanhanget ingår även skattepolitikens användning i miljöpolitiken. Det sista är inte minst värt med tanke på de allmänna deklarationerna från såväl statsmakternas sida som från naturvårdande myndigheter på detta område att man skall använda de instrument som över huvud taget är möjliga. Som ett medel att styra sysselsättningen synes skattepolitiken kunna vara verksam.

Investeringsfonderna kom ju till därför att man lät företagen göra dessa avskrivningar i en högkonjunktur för att de sedan skulle kunna använda dem näringspolitiskt när konjunkturen vänder. Om man utan att ta några som helst exempel ser på vad som har skett under dessa år, kan man utan att överdriva säga att det inte har varit tillfredsställande. Målet, investeringsfondernas användning, har ju också tagits upp av lokaliseringsutredningen. Utredningen har i sitt delbetänkande 1969:49 även framhållit nödvändigheten av att man använder investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte. Energiavgiftens inverkan på näringslivets lokalisering bör enligt reservanterna bli föremål för utredning. Detta gäller inte minst variationerna i fråga om bensinpriset. Man har ju möjligheter att via skattepolitiken avgränsa de av avstånden beroende zonerna mera rätt vist såväl enskilt som näringspolitiskt. Det bör även påpekas att andra länder använder skatteoch avgiftspolitiken som ett lokaliseringspolitiskt instrument. I vårt land har man — vilket också framgått av dagens debatt — i huvudsak använt stödåtgärder. Detta gäller såväl bidrag som lån. Ett prejudicerande undantag har gjorts i fråga om investeringsavgift för icke prioriterade byggnationer. Här har riksdagen beslutat att i enlighet med regeringens förslag undanta vissa områden i vårt land så att de inte drabbas av denna s.k. straffskatt. Den sysselsättningspolitiska betydelsen av de mindre och medelstora företagen är så allmänt dokumenterad att den måste anses som ett känt faktum. Det är också lika känt och omvittnat att dessa företag i jämförelse med aktiebolagen inte har samma möjligheter att via avsättning till investeringsfonder konsolidera sin ställning. Jag vill här bara göra det inpasset att de ökade konkurserna som blivit särskilt påfallande under första kvartalet 1970, och det gäller speciellt denna typ av företag, bör vara ett observandum för riksdagen. Det måste anses nödvändigt att dessa företag för att kunna behålla konkurrenskraften ges likartade möjligheter med de större företagen. Reservanterna anser att denna företagstyp via skatterna skall ges bättre möjligheter till konsolidering och självfinansiering och begär därför att utredningar skall vidtas på detta område. Herr talman! Jag kommer sedermera i den ordning som här påbjudits att yrka bifall till de reservationer som fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat inskränka mig till att i stort instämma i vad herr Sundin sade, men jag skall be att få anlägga några ytterligare synpunkter. När vi nu står inför avslutningen av en femårig försöksperiod av aktiv 1okaliseringspolitik och när det gäller att dra upp riktlinjerna för framtiden, talar vi inte mycket om lokaliseringspolitik men desto mer om regionalpolitik, som är ett mycket vidare begrepp. Man kan säga att regionalpolitiken är en tillsats till eller kanske snarare en inriktning av den nationella tillväxtpolitiken i syfte att ge människorna i olika delar av landet del av de materiella framstegen. Allt fler länder i Europa har under 1960-talet börjat bedriva en regional utvecklingspolitik som sysslar inte bara med avfolkningsområdenas problem utan lika mycket med stockningsproblemen i storstadsområdena. Med olika metoder söker man förstärka näringslivet i de ekonomiskt svagare områdena, samtidigt som man vidtar återhållande åtgärder i expansionsområdena. En regional utvecklingspolitik arbetar genom såväl positivt som negativt verkande medel. Erfarenheterna från olika länder visar att man för att nå resultat i varje enskilt fall måste använda sig av en rad olika medel i kombination med varandra. I flera länder, kanske främst Frankrike och Italien, som ligger långt framme i fråga om regional utvecklingspolitik, använder man skattelättnader som medel att främja de regionalpolitiska målsättningarna. Skattelättnaderna kan bestå i att företag som etablerar sig inom ett utvecklingsområde befrias från skatt på vinsten eller från skatt på fastighet som ingår i rörelsen. De kan också bestå i att ett sådant företag får skriva av sina anläggningstillgångar på kortare tid än som eljest är normalt. Slutligen förekommer det att företag i utvecklingsområdena befrias från eller får ersättning i energioch transportskatter. I proposition nr 75 drar inrikesministern upp riktlinjerna för en svensk regionalpolitik. Låt vara att det mesta ännu är ganska opreciserat och att de omedelbara åtgärder som föreslås i stort sett endast innebär en fortsättning av den nuvarande lokaliseringspolitiken — jag gör dock här ett undantag för det av kommunikationsministern signerade förslaget om transportstöd i Norrland — men färdriktningen har angetts, och ytterligare åtgärder är väl att emotse. Men de får inte dröja så länge att de olösta regionala problemen tillåts att växa oss över huvudet. En målmedveten svensk regionalpolitik kräver att vi på olika områden avpassar våra åtgärder så att de leder till eller i varje fall inte motverkar en balanserad regional utveckling. I den ekonomiska politiken intar skattepolitiken en framträdande plats. Det borde därför ligga nära till hands att bland andra medel söka använda den för regionalpolitisk styrning. Lokaliseringsutredningen har i sitt betänkande ägnat en trycksida åt problemet och ställer sig i princip inte avvisande men hamnar till slut på en negativ linje. I och för sig vore det en fördel med snabbare avskrivning av industribyggnader inom stödområdet, säger utredningen, men de nya avskrivningsregler för byggnader i rörelse som tillämpas från och med i år är så gynnsamma att företagen under de första åren efter en etablering knappast kan utnyttja ännu förmånligare avskrivningsmöjligheter. Det skulle också vara en fördel, anser utredningen, om företagen kunde använda skattefria vinstmedel för investeringar i stödområdet. Några åtgärder i den riktningen behövs emellertid inte, säger utredningen. De nuvarande investeringsfonderna ger nämligen möjligheter till investeringar i stödområdet som är fullt tillräckliga. Trots detta har såväl vid riksdagens början som i samband med proposition nr 75 en rad motioner väckts som går ut på generella skattelättnader i regionalpolitiskt syfte. Men bevillningsutskottets socialdemokratiska majoritet är som väntat negativt inställd. I och för sig är det väl riktigt som lokaliseringsutredningen säger i sitt Ang. regionalpolitiken betänkande, att nystartade företag i regel inte kan redovisa sådana vinster att de kan tillgodogöra sig gynnsammare avskrivningsregler än dem som redan finns. Men det är ju inte bara nystartade företag som man räknar med vid etableringar i stödområdet. Man vill också att redan existerande företag i andra delar av landet skall förlägga åtminstone en del av sin expansion till stödområdet genom att där sätta upp filialanläggningar. För sådana företag kan möjligheterna till snabbare avskrivning av byggnader vid etablering i stödområdet spela en avgörande roll när det gäller att bestämma lokaliseringen. Men möjligheterna att använda beskattningen som instrument i regionalpolitiken är inte begränsade till avskrivningsreglerna och investeringsfonderna. Säkerligen finns det andra skatteområden där man skulle kunna genomföra en differentiering med gynnsamma verkningar från regionalpolitisk synpunkt. Inte minst borde detta gälla på den indirekta beskattningens område, och herr Sundin har ju gett exempel på det. Starka skäl kan ytterligare anföras för en lägre skatt på lastbilar och släpvagnar i Norrland. Men utskottsmajoriteten har en annan mening. En regional skattepolitik skulle vara särskilt olycklig i fråga om den indirekta beskattningen, säger utskottet. ”Varför då?” frågar man sig. Jo, utskottet svarar att den ”skulle äventyra kontrollen, rubba konkurrensneutraliteten och skapa betydande merarbete för såväl de skattskyldiga som beskattningsmyndigheterna utan att några lokaliseringspolitiska resultat kan garanteras”. Men det är väl ingen människa som vare sig trott eller påstått att skattepolitiska åtgärder på ett begränsat område ensamma skulle garantera några regionalpolitiska resultat. Vad man syftar till är att dessa tillsammans med andra åtgärder skall bidra till en balanserad regional utveckling. Liksom regionalpolitiken har miljö politiken karaktären av en övergripande målsättning, som bör påverka statsmakternas handlande på en rad olika områden. I bevillningsutskottets betänkande nr 36 har regionaloch miljöpolitiska skattefrågor sammanförts till ett paket. Vi hade förra året en ingående debatt i kammaren om skattepolitiken som miljöpolitiskt instrument, och jag kan därför i likhet med herr Sundin nu fatta mig kort på den punkten. Också i fråga om miljövårdsåtgärder betydde de avskrivningsregler för industrianläggningar, som riksdagen beslutade i fjol, ett stort framsteg. Men fortfarande har man i åtskilliga andra länder — bl.a. sådana industriländer som Västtyskland och Frankrike — ännu gynnsammare regler för avskrivningar på miljövårdsanläggningar än vi har i Sverige. Därtill kommer att frågan för jordbrukets vidkommande fortfarande är olöst, och där saknas inte vare sig vatteneller luftvårdsproblem. Reservation nr 2 har herr Sundin berört utförligt. Jag skall därför inte alls gå in på den utan bara säga att yrkanden från vårt håll kommer att framställas när det blir tillfälle till detta.

Herr talman! Herrar Per Jacobsson och Annerås och nu senast herr Tistad har utförligt belyst de förslag som folkpartiet har lagt fram i dessa frågor. De har gått in i en detaljdiskussion; jag skall bara göra några allmänna kommentarer, bl.a. med utgångspunkt i några uttalanden som jag hört här under debatten. Först dock en allmän kommentar till frågan om vilka resultat som 1964 års beslut om lokaliseringspolitiken egentligen lett till. Har man nått målsättningen? Ett av målen var att man skulle ha ett fullt utnyttjande av landets tillgångar av kapital och arbetskraft. Verkligheten ger ett klart underbetyg åt socialdemokratins sätt att sköta lokaliseringspolitiken med tanke på den målsättningen. Människors sysselsättningsmöjligheter är nu i många landsdelar sämre än vad de var 1964. I samma områden är den genomsnittliga inkomsten väsentligt lägre än i övriga delar av landet. Det är givetvis också ett underbetyg. Det är därför fullt förståeligt om en del av de socialdemokratiska propagandamakarna ofta snabbt glider förbi den sidan av jämlikheten. Man ger löften för framtiden på andra punkter, men här är man ibland litet försiktigare. Alla är det inte, men de som är försiktiga resonerar väl ungefär så som herr Birger Andersson gjorde för en stund sedan, när han sade att det är farligt att ge löften — man vet ju inte hur det kan gå. Herr Andersson har i varje fall blivit försiktig av skadan. Det är klart att det finns betydande svårigheter när det gäller att åstadkomma det som vi givetvis alla vill, nämligen uppnående av målet: fullt utnyttjande av landets tillgångar av arbetskraft och kapital. Det vore helt orimligt att påstå något annat. Den stora strukturomvandlingen, som lett till att det behövs mycket mindre arbetskraft i skogen och i jordbruket, är den främsta orsaken till att Norrland och skoglänen fått det sämre. Men det måste väl kännas litet genant för socialdemokratin, som framställer sig som det parti som i alla situationer och för alla problem i samhället har ett program och även vilja att genomföra det, att här tvingas konstatera att det ännu återstår kolossalt mycket att göra. Under den senaste månaden har herr Palme framträtt som den person vilken för sitt parti vill monopolisera allt gott som giorts. Det är klart att man då också för sitt parti måste monopolisera alla de misslyckanden som kan konstateras i detta och andra sammanhang. Den sidan av medaljen har dock herr Palme haft mycket mindre intresse för att diskutera. Självfallet har under dessa år en hel del värdefulla resultat uppnåtts — det vore orimligt annars. Jag vill med till fredsställelse konstatera vad som skett men samtidigt påstå att det återstår mycket att göra. Expertgruppen för regional utredningsverksamhet har levererat en rad mycket intressanta siffror i detta sammanhang. Om man t.ex. ser på sysselsättningseffekten i de företag som fått stöd finner man att resultatet inte är särskilt lysande. Jämför man den väntade ökningen av sysselsättningen och det verkliga utfallet, så är det allt annat än tillfredsställande. Det är egentligen endast de företag som fick stöd 1965 som kan påvisa att de uppnått den väntade ökningen. Av någon anledning har det gått särskilt illa för de företag som fick stöd år 1966. De har bara realiserat en sjättedel av den väntade sysselsättningsökningen. Man får hoppas att det skall bli möjligt för dem att visa något bättre resultat, men när undersökningen gjordes var det verkligen dåligt. Stödföretagens förädlingsvärde per sysselsatt ligger enligt ERU något under genomsnittet för industrin i dess helhet. Enligt vår mening är dessa resultat inte något skäl för att låta bli att stödja enskilda företag, men det understryker nödvändigheten av att satsa på ett nytt sätt och att satsa mera på generella åtgärder i den nya regionalpolitiken än vad regeringen avsett. Det är intressant att se att det just är arbetsmarknadsorganisationerna som i sina remissuttalanden understryker detta. De vet ju var skon klämmer både när det gäller sysselsättningen och när det gäller möjligheten att skapa företag som verkligen kan leva vidare. Det är givet att statsmakterna här befinner sig i ett sakligt men också psykologiskt dilemma. Det vore fel att försöka komma ifrån det. Punktinsatser, stöd åt utvalda företag, kan nämligen synas vara mer effektiva. De verkar mer konkreta för den bygd som man vill stödja. De allmänt förbättrande åtgärderna ligger litet mera i fjärran, det är svårare för människorna att uppfatta dem som betydelsefulla. Risken för felsatsningar är emellertid så Ang. regionalpolitiken mycket större vid en för stark koncentration på punktinsatser. Satsar man däremot också väsentligt kraftigare på allmänt förbättrande åtgärder, uppväger man den nödvändiga risk man tar då man gör insatser i enskilda företag. Det är alltså inte fråga om ett antingen — eller utan ett både — och. Herr Birger Andersson sade att det verkligen gäller att skapa arbete så att nästa generation också har glädje av det. Det hoppas vi alla. Just därför är det med tanke på de siffror som kommit fram beträffande den hittillsvarande utvecklingen nödvändigt, som vi från folkpartiets sida framhållit, att satsa mera på generella åtgärder än vad inrikesministern har föreslagit — och även regeringen i allmänhet; saken berör ju fiera departement. Det har här kommenterats att kommunikationsministern har vaknat upp, och det är alldeles riktigt. Vi har tidigare understrukit nödvändigheten av att Norrland får billigare kommunikationer, och när det gäller frakterna har han i propositionen tagit ett steg åt rätt håll. Men han hade när propositionen skrevs inte kommit så långt att han var beredd att ta ett väsentligt steg också när det gäller persontrafiken. Det borde vara billigare för norrlänningarna att resa i affärer. Det är intressant att kommunikationsministern för någon dag sedan inför denna debatt förklarade att det är nödvändigt att se till att också göra någonting när det gäller persontrafiken. Socialdemokraterna i statsutskottet har här kommit på efterkälken, de har inte lika snabbt fattat situationens allvar. En annan skattepolitisk åtgärd som ett flertal talare har berört är slopandet av arbetsgivaravgiften. Självfallet skulle en sådan åtgärd betyda mycket för företagen i de utsatta områdena. Riksdagens majoritet har avvisat tanken på att överväga detta, men jag tror nog att socialdemokraterna kommer att få ångra sig. Det kan inte vara särskilt klokt att inte ens våga sig på att begära en ut Ang. regionalpolitiken redning och kräva att denna görs snabbt. Lindring av energiskatten har förordats av många remissinstanser. Det skulle minska de nackdelar Norrland har när det gäller att skapa en likvärdig konkurrens. Det gäller ju inte att subventionera Norrland i största allmänhet, utan det gäller att få Norrlands näringsliv mera jämbördigt i konkurrenshänseeende. Där kommer frågan om den företagsvänliga miljön in som något avgörande. Det är intressant att arbetsmarknadsorganisationerna i sina remissvar så flitigt tar upp nödvändigheten av att skapa ett företagsvänligt klimat i Norrland och i skogslänen. Det är klart att uttrycket ”företagsvänligt klimat” måste skorra illa inom socialdemokratins vänsterflygel. ”Företagsvänlig miljö” är inte precis ett uttryck som man på den kanten med förtjusning tar i sin mun, och den opinionen har väl spelat en viss roll. Det kan vara en rimlig förklaring till varför inrikesministern på vissa punkter har visat en så stor tveksamhet och till och med håglöshet. Om man inte skall slå bort alla argument för socialdemokratins vänsterflygel, så kan man inte vara för realistisk i sin bedömning när det gäller nödvändigheten av att skapa bättre förutsättningar för företagsamheten i Norrland. Något annat skäl kan knappast föreligga för att man inom regeringen varit så pass tveksam. Vad gör man t.ex. för att ordentligt förbättra och hjälpa företagen, när de vill ha chanser att marknadsföra och vidareutveckla sina varor? Detta är det avgörande för om det företagsvänliga klimatet verkligen skall få någon betydelse. Eller vi kan ta upp förslaget om en försöksverksamhet med industricentra. Där råder en intressant motsatsställning mellan regeringen och LO. LO menar att det verkligen finns anledning att starta denna försöksverksamhet, men regeringen vill det inte. Vi har ju förordat detta, men socialdemokraterna i utskottet har inte tagit något intryck. Mera skall utredas, säger inrikesministern, och mera skall utredas säger som ett eko socialdemokraterna i utskottet. Det är den vanliga försvarsattityden när man inte med tillräcklig energi vill se till att någonting sker. Turistnäringen skall jämställas med andra näringsgrenar, har vi inom vårt parti tidigare också föreslagit, och vi noterar med tillfredsställelse att en rad remissinstanser är av samma mening. Men statsutskottets socialdemokrater säger: Vi vill vänta på en ny utredning. Men hur är då situationen t.ex. i Norrland? är den verkligen så bra att man här kan stoppa, där regeringen och socialdemokraterna i statsutskottet nu har stoppat? Mitt under högkonjunkturen har vi fortfarande stor arbetslöshet i Norrland. Folkflykten fortsätter. De statliga företagen har inte kunnat hålla uppe sysselsättningen utan minskat arbetskraften med tusentals man under ett antal år. När det gäller talet om att man skall försöka göra någonting som vänder misstron i Norrland till en tro på framtiden, så verkar det som om denna vändpunkt skulle låta vänta på sig. Alla erkänner att detta är en avgörande fråga, och det gör givetvis också regeringen. Men det finns klara bevis för att man tvekar när det verkligen gäller att gå från ord till handling. Herr Åke Larsson hade i detta sammanhang ett mycket intressant inlägg. Vi har sagt att det är nödvändigt att man på ett så tidigt stadium som möjligt väljer ut de prioriteringsorter, för vilka staten skall garantera goda möjligheter. När man hörde herr Åke Larssons inlägg kunde man inte komma till något annat resultat än att en av anledningarna till att regeringen inte har lagt fram förslaget härom i år är att det är valår. Det skulle ju smaka fågel, menade han — eller vilket uttryck han använde — om vi hade lagt fram förslag om en sådan sak ett valår. Skall man verkligen tolka detta så att regeringen har med tanke härpå gjort upp sitt eget tidssehema? Man har heller inte ändrat andra myndigheters tidsscheman på denna punkt så att det skulle bli möjligt att lägga fram förslaget i år. Man skulle undvikit detta därför att det är valår. Det skulle vara intressant att höra om inrikesministern har samma uppfattning, nämligen att det faktum att det är valår skulle utgöra något skäl mot framläggande av ett förslag. Ovissheten fortsätter ju. Alla som känner till förhållandena i t.ex. Norrlands inland vet att ovissheten är en av de stora bördor som människorna där uppe har att bära. Den fråga man nu ställer är: Räcker det som regeringen har föreslagit för att vända på utvecklingen? En rad talare har sagt att det inte räcker, och jag vill instämma. Det räcker absolut inte. Regeringen är givetvis medveten om detta, men den har inte velat göra mer. Vad som framför allt saknas är en samlad plan för utvecklingen i Norrland. Vi väntar ännu på samordning mellan alla de olika instanser som påverkar utvecklingen där uppe, en samordning som måste göras i en utvecklingsplan för Norrland, vilket folkpartiet föreslagit. Regeringen har verkligen sölat. Det är intressant att läsa vad LO sagt i sitt remissvar beträffande det nya steget: ”Det borde enligt LO:s uppfattning ha varit naturligt att ett färdigt program för den fortsatta lokaliseringsoch regionalpolitiska verksamheten föreligger när den nuvarande försöksperioden tar slut den 1 juli 1970. LO är därför förundrad över att försöksverksamheten inte följts upp på ett sådant sätt att utredningen kunnat framlägga ett fullständigt förslag över den fortsatta lokaliseringsoch regionalpolitiska verksamheten, utan att denna såsom utredningen antytt, i åtminstone två år till kommer att präglas av fortsatta utredningar och provisorier. LO vill starkt understryka nödvändigheten av att dessa provisorier ges en klar tidsmässig begränsning.” Det kan man verkligen understryka. Men den dom som faller över utredningen faller därmed också över regeringen, som icke har velat ta några väsentliga steg utan att vänta på nya utredningsresultat. I det förslag som nu ligger på riksdagens bord finns det en del bra saker. Det har betonats av de talare från folkpartiet som har uppträtt här. Jag vill också understryka vad de sagt om att det självklart behövs ytterligare en rad insatser. Det socialdemokratin bjuder på räcker inte för att vända utvecklingen. Man har inte haft tillräcklig politisk handlingskraft för att riksdagen nu 1970 skulle kunna fatta beslut som betydde en radikal vändpunkt till det bättre för de eftersatta delarna av vårt land — för Norrland, för skogslänen och för Gotland.

Herr talman! Åtskilliga talare har påvisat att den hittillsvarande låneoch bidragspolitiken i stort sett inneburit vad man på militärt språk brukar kalla ett ”uppehållande försvar”. Det är väl framför allt detta som lett till den bitterhet, som glesbygdernas människor i allt större utsträckning och i allt fränare tonlägen ger uttryck åt, när man diskuterar aktiv näringspolitik i dessa bygder. Många har betraktat de hittillsvarande insatserna som löftespolitik utan täckning. Utredningsoch kartläggningsverksamheten har nog varit bra, har man sagt, men utflyttningsströmmen ökar och pekar hän mot en utveckling som, om den skall brytas, kräver helt andra insatser än dem man hittills har gjort. Att näringslivet i södra Sverige har brist på arbetskraft och att det borde vara förnuftigare att söka fylla bristen med mäninskor från andra delar av landet än genom import av arbetskraft utifrån accepterar man inte. Och än mindre godtar man den pågående strukturrationaliseringens och folkomflyttningens försämring av levnadsbetingelser och miljö för den del av befolkningen som inte kan flytta. Det är mot den bakgrunden som bl.a. Norrlandskampanjen ”Vi flytt int” skall bedömas och förstås. Tålamodet hos de utsatta landsdelarnas befolkning håller på något sätt på att ta slut. Det kan därför vara politiskt frestande för både regering och opposition att bedriva löftespolitik och att gå längre än vad de faktiska och ekonomiska möjligheterna medger. Varken regeringens proposition eller oppositionens motbud är väl helt fria från sådana tendenser. Under det senaste året har mer eller mindre improviserade hugskott av olika slag lett till farhågor för att regeringspartiet skulle plottra bort regionalpolitiken i brist på långsiktiga alternativ. Det är därför, herr talman, som jag anser det vara så värdefullt att den nu aktuella propositionen tecknar i varje fall konturerna till en mer målmedveten planering med ökad vikt lagd på generella ekonomisk-politiska åtgärder och med större möjligheter att lösa problemen vid kärnan. Jag har under de gångna årens lokaliseringsdebatter starkt strukit under betydelsen av sådana åtgärder, och det är alltså med glädje som jag nu konstaterar dessa nya tankegångar. Den, herr talman, som skall ordinera en medicin måste, om han vill räkna med att nå effekt, ha sjukdomsbilden fullt klar för sig. Utmärkande för de gångna årens lokaliseringsdebatter har i alltför stor utsträckning varit avsaknaden av insikter om de verkliga orsakerna till den bristande näringspolitiska balansen mellan olika områden i vårt land. Man har ibland fått en känsla av att många kanske inte velat ha orsakerna helt klarlagda, eftersom det därmed har varit lättare att hänge sig åt önsketänkande eller att ordinera olika homeopatiska medel som varit verkningslösa på lång sikt. Därför är det värdefullt att ERU, expertgruppen för regional utredningsverksamhet, nu har redovisat en första analys av orsakerna till den regionala obalansen. ERU pekar som vi alla vet i första hand på den s.k. traditionella lokaliseringsteorins ingredienser, nämligen regionala transportkostnadsskillnader, löneskillnader och olikheter i marknadsunderlag. Den hänvisar också till det ömsesidiga sambandet mellan de olika faktorer som styr företagssektorns, hushållssektorns och den offentliga sektorns lokaliseringsvanor och understryker särskilt de kedjereaktioner som ett beslut i en sektor kan medföra inom andra sektorer. I analysen har ERU också framtagit olikheter i produktivitetshänseende i olika regioner och påvisat det produktivitetsövertag som storstadsregionerna har i vissa branscher. Vidare har särskilt uppmärksammats den betydelse som det vi brukar kalla för det allmänna näringspolitiska klimatet har för lönsamhet och produktivitet. En koncentration av ett antal företag med möjligheter till kontakter mellan personal på företagsledar-, utredningsoch planerarnivå är måhända när allt kommer omkring, i varje fall i flertalet branscher, den allra viktigaste faktorn i lokaliseringssammanhang. I fråga slutligen om utbudet av produktionsfaktorer såsom =<arbetskraftskostnader och nära tillgång till avsättningsområden ger de positiva och negativa konsekvenserna en mera splittrad bild för och emot olika områden. Åtskilligt utredningsarbete kvarstår alltjämt, men vi är i dag genom ERU:s arbete väsentligt bättre rustade än vi var tidigare att ordinera effektivare mediciner. Målsättningen för den hittillsvarande politiken har som vi alla vet haft två riktpunkter, dels att ge människorna i olika delar av landet tillfredsställande ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden, dels att främja ett snabbt ekonomiskt framåtskridande. I propositionen understrykes nu i sistnämnda hänseende, att en positiv utveckling av utrikeshandeln kräver en = effektiv struktur i både exportindustrin och den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin samt att tillväxten av folkhushållets resurser är av avgörande betydelse för att övriga mål inom den ekonomiska politiken skall kunna förverkligas. Att den dubbla målsättningen inrymmer motsägelser erkänner departementschefen i propositionen. Vid förverkligandet av nya regionalpolitiska strävanden är det därför väsentligt att söka förebygga målkonflikter. Vårt samhällsekonomiska läge och de påfrestningar som vår ekonomi kommer att ställas inför i en integrerad och allt hårdare omvärld gör detta helt enkelt nödvändigt. Det ena syftet kan alltså inte utan allvarliga konsekvenser på lång sikt tillgodoses på bekostnad av det andra. Det bör inte komma i fråga att ”ge den ekonomiska tillväxten en mindre central plats än tidigare”. Herr talman! Redan av ERU:s långtifrån fullständiga analys framgår alltså att en lokalisering av våra industriella enheter i stor utsträckning för närvarande, i varje fall på kort sikt, framstår som mera företagsekonomiskt motiverad och därför i effektivitetshänseende mera ändamålsenlig i Mellanoch Sydsveriges expansiva områden. Det är ett faktum som vi i dag inte kan komma ifrån. Men vid en mera samhällsekonomiska bedömning, då i kalkylen också vägs in inte bara de problem och kostnader som en fortgående expansion i tätortsområdena innebär utan också hänsynen till miljö och sysselsättning i glesbygderna, beredskapsskäl och andra liknande motiv, kan slutresultatet bli ett annat. Vid den slutliga bedömningen har vi alltså att ställa mot varandra de företagsekonomiska vinsterna och de samhällsekonomiska förlusterna vid en viss lokali seringsutveckling. Det blir då — och det får väl anses vara själva innebörden i dagens regionalpolitik — inga lunda givet att den hittillsvarande utvecklingen är den på lång sikt enda riktiga. Vid konstruktionen av en mot den här bakgrunden uppbyggd regionalpolitik och vid bedömningen av vad den får kosta samhällsekonomiskt sett kan åtskilliga praktiskt politiska slutsatser dras av ERU:s nu tillgängliga analyser. I första hand bör konkreta resultat från statsmakternas sida kunna baseras på vad vi nu vet om den långsiktiga betydelsen av satsningar på infrastruktur i lämpliga centra inom glesbygderna. Lokalisering av administrativa statliga enheter, av militära förband, utbildningsoch sjukvårdsanstalter är alltså direkt ägnad att påverka servicesektorns storlek och utveckling. Tillkomsten av bara några få producerande företag kan bidra till att ge en dylikt koncentration en självgenererande dragningskraft, som i sin tur gynnar uppkomsten av det näringspolitiska klimat som är en av de allra väsentligaste förutsättningarna för lönsam och bestående företagsamhet. En annan slutsats är att, då en samhällsekonomisk totalkalkyl talar för en industrilokalisering som är företagsekonomiskt dyrare än vad den skulle vara vid ett annat lokaliseringsalternativ, samhället bör vidta sådana kostnadsutjämnande åtgärder att företaget kan med räntabilitet och konkurrenskraft ”kosta på sig” det sämre lokaliseringsalternativet. Det blir med andra ord fråga om en avvägning där vinsterna i samhällsekonomiskt hänseende får medverka vid täckningen av kostnaderna i företagsekonomiskt hänseende. I den mån de statliga insatserna inte syftar längre än till att utjämna konkurrensolikheter behöver de inte betraktas som subventioner i vanlig mening. De utjämnande åtgärderna syftar ju till att åstadkomma en totaleffekt som är samhällsekonomiskt motiverad. Att kostnaderna skall bäras av det allmänna följer logiskt av det här förda totalkalkylresonemanget och av den arbetsfördelning mellan stat och enskilda som alla politiska partier accepterat inom ramen för vår kapitalistiska blandekonomi. Att det kan vara vanskligt att ange var gränserna för samhällsinsatser skall dras för att det inte skall bli fråga om konkurrenssnedvyvridande subventioner är naturligtvis ett ömtåligt problem. Men sådana svårigheter får inte förhindra strävandena att åstadkomma en förnuftig lösning i olika fall. Detta, herr talman, kan kanske betraktas som ett försök att, skall vi säga, intellektuellt ekonomiskt motivera regionalpolitiska insatser av det slag som jag anser behövliga. Det är möjligt att jag har misslyckats, men det är i varje fall mot denna principiella bakgrund som moderata samlingspartiet anser att riktlinjerna för en realistisk lokaliseringsoch regionalpolitik bör dras upp. Det är också mot den bakgrunden vi har bedömt regeringens förslag och de antydningar som görs om vad som skall komma i fortsättningen. Jag har redan tidigare sagt att de företagsekonomiska lokaliseringsfaktorerna kan förändras snabbt. En lokalisering som i dag ter sig mindre väl motiverad från företagsekonomisk synpunkt kan om bara några år måhända te sig fullt försvarlig. Motsättningarna mellan å ena sidan företagsekonomiska och å andra sidan samhällsekonomiska aspekter och de sociala motiv som också ingår i bilden kan vara skenbara och mer kortsiktiga än vad många hittills utgått ifrån. Det framhöll jag vid förra årets debatt i denna fråga, men då i andra kammaren. På lång sikt kan utvecklingen — gjorde jag då gällande, och jag vidhåller det fortfarande — om den kompletteras med en realistisk politik leda till ett betydligt mer differentierat och decentraliserat utnyttjande av vårt lands samlade resurser än vad många i dag föreställer sig. Ny teknik, förbättrade kommunikationer, kortare förbindelselinjer över huvud taget borde alltså på längre sikt kunna bryta den nuvarande vikande befolkningsmängden i glesbygdsområdena. Vi kanske — menade jag — just nu befinner oss i en vågdal. Jag pekade också i det sammanhanget på vårt lands möjligheter att i ett bättre samarbetande Europa kunna öppnas för en turism av helt andra dimensioner och med helt annan inriktning än den vi hittills räknat med. De filialbildningar inom industrin som har ägt rum i de norra delarna av vårt land under de senaste åren, stimulerade framför allt av frisläppta investeringsfonder, har trots vissa påtagliga övergångssvårigheter på många håll gett positiva erfarenheter som brutit ner tidigare förutfattade meningar. Insikten om att lokalisering utanför de expansiva områdena kan bli lönande på sikt har i dag börjat spridas inom det svenska näringslivet, som tidigare var minst sagt svalt i sin inställning. Jag kan alltså i dag ansluta mig till de synpunkter som inrikesministern framför i propositionen, nämligen att vissa delar av den industriella tillverkningen inte är lika geografiskt bundna till vissa fasta förutsättningar som tidigare. Det borde i dag finnas större möjligheter än förut att i olika delar av landet utveckla mångsidiga, välavvägda industriregioner med differentierad arbetsmarknad som ger ökade valmöjligheter för den enskilde.

Sådana insatser lär underlättas av den vidgade förståelsen för att den hittillsvarande storstadsstrukturen inte enbart främjar = effektivitetsintressen, utan tvärtom i många hänseenden tenderar att kulminera. Kritik kan förvisso riktas mot alltjämt förhärskande stadsplaneteorier, som inriktas på att, trots bilismens expansion, starkt koncentrera stadsbyggandet och att övervältra kostnaderna för kommunikationer, miljöförsämring och psykisk ohälsa på de enskilda konsumenterna. Oavsett möjligheterna att reformera stadsbyggandet drar, generellt sett, storstadsagglomerationerna så stora totala kostnader att deras räntabilitet förmodligen har överskattats. Det är signifikativt att industriföretag, som inte är direkt beroende av tätortsområdenas goda avsättningsmöjligheter eller så tekniskt inriktade att kontakterna med andra industriella och tekniska enheter är en nödvändig förutsättning för god drift, nu alltmer söker sig ut från dessa områden. Morgondagens regionalpolitik borde, menar jag, alltså inte behöva möta de tillspetsade ekonomiska och ideologiska motsättningar mellan tätortsoch glesbygdsområden som tidigare fanns. Regionalpolitiken borde därmed, som på många håll i utlandet, kunna avpolitiseras och göras till föremål för en mer teknisk-ekonomisk diskussion om bästa sättet att utnyttja landets samlade resurser av kapital och arbetskraft och därmed förbättra våra möjligheter, totalt sett, att framgångsrikt tävla ed andra på de internationella marknaderna. En sådan övergripande bedömning av svensk regionalpolitik understryker ytterligare de synpunkter som tidigare alltid framförts från moderata samlingspartiets sida om vikten av att tillgripa generellt verkande åtgärder som regionalpolitiska instrument. På skattepolitikens område har vi i dag tyvärr bara att registrera att riksdagen så sent som i förra veckan klubbade igenom ett majoritetsbeslut, som måste få direkt negativa konsekvenser för stödområdenas kommuner. Jag syf Ang. regionalpolitiken tar på avskaffandet av avdragsrätten för kommunalskatt, som främst drabbar invånarna i de delar av landet som vi här talar om. Möjligheterna för dessa landsdelar att locka till sig arbetskraft kommer att försvåras då man ytterligare skärper inkomstskatten. Och det är inte minst den kvalificerade arbetskraften som är särskilt attraktiv för dessa kommuner och som kan bidra till en självgenererande utveckling i olika riktningar. På företagsbeskattningens område skulle vårt land liksom andra länder, det har understrukits av flera talare tidigare i dag, kunna tillgripa åtskilliga generellt verkande åtgärder för att utjämna kostnadsdifferenserna mellan olika landsdelar. Möjligheterna till förbättrade avskrivningar har naturligtvis betydelse för företag som har sådan lönsamhet att avskrivningsmöjligheter föreligger. Betydelsen är särskilt stor just för sådana företag i södra Sverige som funderar på en filialbildning i norr. En differentiering av arbetsgivaravgiften, ett slopande av energibeskattningen skulle, vilket även tidigare talare framhållit, bidra till att öka lönsamhetsbetingelserna. De nuvarande kreditrestriktionerna är särskilt kännbara för företag i utveckling och framför allt för sådana som på grund av sitt läge har större kostnader och därmed större kreditbehov än andra. även om de nuvarande extremt hårda restriktionerna i varje fall delvis utgör en ofrånkomlig följd av regeringens underlåtenhet att fullt ut utnyttja finanspolitiska medel och även om de inte direkt riktats mot företagsamhetens kreditefterfrågan, drabbar de likväl hårt framför allt små och medelstora företag och främst dem som befinner sig i ett känsligt utvecklingsskede. Propositionen, herr talman, överensstämmer som jag redan sagt på många punkter med den regionalpolitiska målsättningen att utjämna merkostnader som utgör hinder för företagsetablering i de här områdena. En utjämning av transportkostnaderna som regionalpolitiskt medel kan självfallet ske även med andra metoder än dem som propositionen föreslagit. Men vi har accepterat regeringens förslag, även om vi då det gällde detaljerna kan ha haft en del synpunkter. Våra önskemål om att transportstödet inte bara skall avse godsutan även persontrafik har utvecklats av herr Strandberg. Den begränsning regeringen i detta hänseende företagit är varken logiskt eller sakligt motiverad. För många företag, framför allt dem som anlitar den mest kvalificerade arbetskraften, uppgår kostnaderna för persontransporter till höga belopp. Även då det gäller att förmå duglig arbetskraft att flytta till Norrland skulle en taxereducering för persontrafiken få mycket positiva verkningar. I fråga om teknisk och ekonomisk planering för produktion samt avsättning av tillverkade produkter, är kontakterna med marknaderna i södra delen av landet eller utanför vårt lands gränser i dag av långt större betydelse än tidigare. Ju längre norrut företagen är belägna, desto större blir företagens merkostnader för sådana här alldeles ofrånkomliga förbindelser. Ett utbyggt transportkostnadsstöd skulle också vara ägnat att stimulera en önskvärd utbyggnad av inrikesflygets trafiknät till dessa områden. Här finns, herr Högström har alldeles rätt, mycket att göra. Vårt land är i det hänseendet sämre rustat än andra med oss jämföra och närbelägna länder. Man må hysa vilken uppfattning som helst om den solidariska lönepolitikens fördelar och om de garantier för en lugn utveckling som centrala avtalsuppgörelser mellan de starka parterna på arbetsmarknaden medfört. Sådana uppgörelser tenderar emellertid till att försvåra en lokal lönesättning grundad på varierande produktionsbetingelser i olika branscher och på olika orter och har säkerligen bidragit till att av lönekostnaderna starkt beroende företag slagits ut snabbare än vad fallet skulle ha va rit vid en låt mig säga mjukare lönepolitik. Sett ur effektivitetens synvinkel och med hänsyn till det allmänna ekonomiska intresset att främst utveckla sådana industribranscher där vårt land är konkurrenskraftigt och kan betala höga löner, kan man inte rikta någon erinran mot en sådan utveckling. Men på detta område, liksom då det gäller den rent företagsekonomiska bedömningen av företagens lokalisering, bör hänsyn tas till de samhällsekonomiska och mänskliga problem som en alltför snabb strukturrationalisering kan föra med sig och de samhällsekonomiska kostnader som följer av företagsnedläggningar på orter med ett konjunkturkänsligt näringsliv. För vissa industribranscher är fortfarande lönekostnaderna den helt dominerande kostnadsfaktorn, och det är därför inte uteslutet att en mer differentierad lönesättning skulle ha kunnat få positiva konsekvenser i lokaliseringshänseende. Nu argumenterar jag, herr talman, självfallet inte för lägre löner i glesbygderna. Jag ser att inrikesministern spetsade öronen, Det är kanske bäst att understryka att jag inte argumenterar för lägre löner. Min argumentation syftar egentligen endast till att stödja den tanke som kommer till uttryck i det sysselsättningsstöd som nu försöksvis skall tillämpas inom regionalpolitikens ram. Man kan naturligtvis gentemot detta stöd göra gällande att det är en driftssubvention och att vi därmed glidit in på en principiellt ny och för framtiden riskabel väg som skulle kunna leda fram till en allmän subventionering av icke lönsamma företag. Men jag bedömer, herr talman, inte sysselsättningsstödet på det sättet, utan mera som ett uttryck för en riktig regionalpolitisk giv inriktad på att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan olika orter och att stimulera personalintensiva företag att etablera inom stödområdet. Jag tycker för resten inte om ordet stödområde. Herr Sundin har alldeles rätt, man borde komma bort från den vokabulären så fort som möjligt. Om någonting kan vara ägnat att avhålla företag från att söka sig till dessa områden, är det just sådana här subventionsbetonade negativa uttryck som begreppet stödområde. Detta sagt inom parentes. Jag vill vidare peka på ännu en konkurrensfaktor av betydelse framför allt för Norrlands näringsliv, nämligen de långa isvintrarna. Helt lär vi väl aldrig ha möjlighet att balansera isvintrarnas kostnadsstegrande effekt, men man vet ju aldrig vart tekniken kan föra. En väsentligt förstärkt isbrytarberedskap skulle i varje fall i dag vara ägnad att avsevärt reducera kostnadsstegringarna. Vår isbrytarberedskap har verkligen inte varit tillräcklig. I det här hänseendet tycks vi på något sätt påminna om engelsmännen som i sina minst sagt kylslagna hus tycks stå lika handfallna varje år då vintern blir något strängare än normalt. Jag har, herr talman, här begränsat mig till att tala om allmänna riktlinjer för svensk regionalpolitik i den förhoppningen att de åtgärder, som nu föreslagits och som riksdagen om några timmar kommer att besluta, successivt skall byggas ut med ytterligare medel syftande i samma riktning då utredningsmaterialet blivit mera fullständigt än det är i dag. Åtgärderna skall alltså utformas så att de bidrar till att skapa den infrastruktur och de allmänna grundförutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet som i sin tur skapar och till sig drar ytterligare företagsamhet. Vidare måste de medel varmed politiken arbetar gestaltas så att de inte får eller kan uppfattas som individuell subventionering av eljest inte lönsam drift, utan som insatser för utjämning av kostnadsoch konkurrensolikheter som annars skulle omöjliggöra en sådan utveckling. Åtgärderna måste generellt sett rymmas inom ramen för en samhällsekonomisk totalkalkyl som — jag upprepar det, herr talman — syftar till att ge det mest Jag har alltså förbigått de säryrkanden av olika slag som gjorts vid ärendets behandling i riksdagen. Men jag kan inte låta bli att beklaga det intresse som på sina håll förelegat att ge sken av att de politiska partierna står splittrade i denna för hela landet betydelsefulla fråga. Vi vet att så inte är fallet och att särmeningarna rör nyanser och mindre betydelsefulla avsnitt. Med ett större intresse från majoritetens sida att åstadkomma en samlande lösning och med en mer bestämd vilja från hela oppositionens sida att komma överens skulle antalet särmeningar och reservationer ha kunnat begränsas. Sveriges riksdag skulle därmed ha haft lättare att bibringa människorna i glesbygderna intrycket av en bestämd politisk vilja att angripa och lösa dessa svåra problem.

Herr talman! Det behövs radikala, omfattande åtgärder, om man skall lösa problemen för glesbygden och framför allt för Norrland. Det hjälper inte om man vidtar otillräckliga åtgärder. Då blir följden endast att avfolkningen fortsätter i mindre hastig takt, men så småningom står man framme vid den krispunkt där det är så litet folk kvar att skolor, affärer och sociala inrättningar etc. inte kan existera. Sedan går det mycket snabbt utför. Det tjänar alltså inte mycket till att anslå pengar i otillräcklig utsträckning och vidta åtgärder som inte är tillräckliga. Då bara fördröjer man den utveckling som nu pågår. Temat för mitt korta anförande här kommer därför att bli att vi måste vidta omfattande åtgärder. I annat fall blir resultatet endast att vi tar en längre tidsperiod på oss. Om man ser på befolkningsutflytt ningen från skogslänen och andra områden främst till de tre storstadsområdena Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna, så har den under 1960 talet varit mycket stor. Av en total befolkningstillväxt i landet mellan 1960 och 1968 på ungefär 450 000 invånare gick 300 000 till de tre storstadslänen. Motsvarande tal för perioden 1968— 1980 blir enligt prognoserna 810 000 i befolkningstillväxt, varav 625 000 skall gå till de tre storstadsregionerna. Man beräknar att skogslänen under denna tid skall få en folkminskning med 140 000 invånare vilket skulle medföra mycket besvärliga konsekvenser för dessa län på det sätt jag nämnde förut. De negativa konsekvenserna av befolkningsomflyttningen är redan mycket allvarliga och svårbemästrade med å ena sidan glesbygdsproblemen och å den andra storstadsproblemen. I vissa kommuner har avfolkningen gått så långt beträffande avflyttningen av människor i de yrkesverksamma åldrarna att mer än 30 procent av den kvarvarande befolkningen är pensionärer. Där har man alltså fått en mycket ogynnsam ålderssammansättning. Prognoserna pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta. Andelen sysselsatta inom jordoch skogsbruk väntas gå ned från 10 procent av de förvärvsarbetande 1965 till knappt 4 procent år 1980. Detta ställer skogslänen inför mycket svåra problem. När det parti jag tillhör tog upp lokaliseringspolitiken 1944 förmärktes inte det minsta intresse för den. Vi blev närmast bemötta hånfullt den gången. Vad var det för sorts utopier vi kom med? Glädjande nog råder nu många år efteråt i varje fall enighet om att man skall bedriva en aktiv lokaliseringspolitik. Det kanske blev för regeringspartiet en tankeställare 1966. Efter den stora valmotgången det året sade statsminister Tage Erlander att motgångarna hade blivit särskilt stora i Norrland — jag tror det var en tillbakagång med 2,5 procent för socialde mokraterna — och han ansåg att det berodde på att man inte förstått den socialdemokratiska lokaliseringspolitiken. Jag tror tvärtom att man hade förstått den och att detta var orsaken till de svåra motgångarna. Det var emellertid mycket nyttigt, ty det har i alla fall blivit litet mera aktivitet från regeringens sida sedan 1966 och även något större intresse. När vi i går fick redovisningen för arbetslöshetssiffrorna visade det sig tyvärr att situationen var den, att det råder mycket stark brist på arbetskraft i södra delen av Sverige, men fortfarande har vi en avseväd arbetslöshet i Norrlandslänen. Näringslivet har koncentrerats till några få områden. Sådan har utvecklingen varit, och denna utveckling skapar som jag nämnde tidigare problem både i glesbygden och i storstäderna. Vissa områden och till och med landsdelar håller på att bli så utglesade att näringsliv och bebyggelse inte längre kan upprätthållas. Då har vi nått den kritiska punkt jag talade om tidigare. Särskilt för Norrland är utvecklingen allvarlig. Samtidigt överdimensioneras koncentrationen till storstadsområdena med de konsekvenser detta får i form av svårbemästrade, ofta olösliga problem i fråga om miljö, trafik, bostäder och sociala förhållanden. Tyvärr visar prognoserna på en ytterligare forcering av denna utveckling, vilken vi nu med de åtgärder vi företar möjligen åtminstone skulle dämpa takten av eller allra helst vända i motsatt riktning. Det är både miljöpolitiska och samhällsekonomiska skäl som gör det nödvändigt med en betydligt mer aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik, som kommer att möjliggöra näringsliv och bebyggelse över hela landet. Den politik som hittills förts har varit helt otillräcklig och även felavvägd. Man har flyttat de arbetslösa till koncentrationsområdena i stället för att söka skapa arbetstillfällen i de regio ner där arbetskraften finns. Här måste vi få helt omvända proportioner genom en aktiv lokaliseringspolitik som understöds av en samhällsplanering och en regionalpolitisk målsättning, inriktad på ett så långt som möjligt decentraliserat samhälle. Det är också här vi angriper regeringens politik och dess vurm för centralism. Man skall koncentrera och koncentrera och har tydligen fattat situationen så att all rationalisering måste ske endast genom skapandet av större enheter, vilket jag för min del tror är ett misstag. Det är inte alls så alltid. Men denna centralism drivs i alla sammanhang, både när det gäller beslutsfattandet i politiska instanser och inom näringslivet etc. Vi tror inte på centralismen. Vi tror att vi måste driva en betydligt mer decentralistisk politik. Detta skulle vara gynnsammare i många avseenden. Jag har tidigare nämnt ett problem som är lika stort fast på motsatt sätt. Jag syftar på överkoncentrationen till de tre storstadsområdena. Det blir allt mer uppenbart hur svårt det är att ordna denna storstadskoncentration så att invånarna bereds någorlunda tillfredsställande miljöer. Vi har inte på något sätt velat bedriva en storstadsfientlig politik men är starkt medvetna om de problem som finns i storstäderna. En negativ konsekvens av den forcerade befolkningsomflyttningen är att ett betydande samhällskapital i form av bostäder, skolor, vägar m.m. förloras i avflyttningsregionerna. Sedan krävs det också nytt kapital i koncentrationsområdena, vilket allt blir mycket kostnadskrävande. En väsentlig del av bilden är också de betydande nominella inkomstskillnader som förekommer mellan glesbygdsområdena och koncentrationsområdena. Folk resonerar nu alltid så att det måste vara viktigt att få bra betalt. Inkomsten per invånare är enligt ERU:s redovisningar nära dubbelt så stor i Stockholm som i Norrlands inland, och löneklyf Ang. regionalpolitiken tan torde ha ökat under senare år. Där har alltså lokaliseringsoch regionalpolitiken en väsentlig uppgift, inte minst i jämlikhetspolitiskt syfte. Jag undrar just, mot bakgrunden av statsministerns aktuella uttalande att man till och med skulle vara beredd att eventuellt tillgripa andra åtgärder för att främja jämlikheten, om regeringen också i det här avseendet är redo att söka få till stånd en utjämning. Vi har från centern under år 1969 lagt fram ett 15-punktersprogram som vi anser bör genomföras, vilket skulle bli till mycket stor nytta för Norrland. Jag skall utan vidare erkänna att en del av dessa punkter har beaktats. Men i regel har man varit alltför försiktig och gjort för litet. Åtgärderna kommer inte att räcka. Jag skulle bara vilja visa på en av de faktorer jag tycker är betydelsefull just för näringslivet. Vi har tidigare talat mycket ofta om skatteinstrumentet som kan utnyttjas lokaliseringspolitiskt. Så finns också investeringsfonderna som skulle kunna användas på ett annat sätt än tidigare. På ett par punkter får man då göra vissa invändningar. Den ena är att investeringsfonderna verkligen också måste utnyttjas för 1okaliseringspolitiska ändamål. Under senare år har fondmedlen använts så att inom lokaliseringsområden utnyttjats 10 procent, medan cirka 90 procent av medlen utnyttjats i koncentrationsområdena. Detta i ett konjunkturläge där man haft brist på arbetskraft och risk för ekonomisk överhettning förelegat. En sådan användning av investeringsfonderna gynnar inte det egentliga syftet och kommer inte att ge resultat i de områden vi nu diskuterar. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om ett annat område, som också varit föremål för intresse under lång tid. Fru Wallentheim drog en lång harang, en blandning av vackra ord och ursäkter, varför regeringen inte gjort någonting för Gotlandstrafiken och Gotlands förhållanden över Ang. regionalpolitiken huvud taget. Gotlandsproblemen har diskuterats i så många år, att det verkligen kan synas hopplöst att få någon rätsida på dem. Det visar en brist på handlingskraft från regeringens sida som är förvånande. Förra året fick vi veta vad gällde sjötransporterna att man var mycket nära en överenskommelse — det var bara ett företag som inte hade accepterat. Hur är det i dag? Ingenting har hänt! Utskottsmajoriteten skriver att kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet snarast möjligt bör få en tillfredsställande lösning. Det är en sådan där from önskan som skrevs även förra året. Jag skulle vilja få ett besked av fru Wallentheim, inrikesministern eller vem som kan vilja ta sig an detta, om vad som har hänt. Man har fortfarande lika stora besvärligheter med sjötransporterna till Gotland, Linjeflyg debiterar lika höga priser som tidigare, och man har egentligen inte nått något som helst resultat. Skall det verkligen inte bli någon sorts reda när det gäller att lösa Gotlandsproblemen? Man sade tidigare från regeringshåll att det bara var en enda intressent som hindrade en Ööverenskommelse. När då denna enda är den mest betydande och den nästan fullkomligt dominerande intressenten, så är det självklart att man inte nu står ett steg närmare en lösning än vad man gjorde för ett år sedan. Jag förstår att Gotlands befolkning känner sig förtvivlad över att det inte händer någonting. Det är bara vackra ord och ursäkter som strömmar från talarstolarna i riksdagens båda kamrar varje år man diskuterar Gotlands trafikförhållanden. Herr talman! Yrkanden kommer att framställas vid respektive utskottsutlåtandens behandling.